Herr talman! Det ankommer inte på mig att begära att riksdagens ledamöter skaffar sig åtminstone en elementär kunskap om underlaget för de frågor som de ställer. Vad Anita Bråkenhielm räknade upp var arvoden och avgifter som en privat speditörfirma tog för att handha det paket som saken gäller. Bland alla de ting som Anita Bråkenhielm räknade upp fanns det bara en enda post som var en statlig pålaga, nämligen mervärdeskatten. Någon tull har inte tagits ut; någon införselavgift har inte tagits ut, det enda var momsen. Av de 644 kronorna var alltså moms 122 kr. Resten, 532 kr., var vad den privata speditörfirman lade på paketet. Är det inte rimligt att Anita Bråkenhielm då vänder sig till denna speditörfirma och frågar varför den tar ut sådana hutlösa arvoden i stället för att vända sig till finansministern, som inte har ett dugg med den saken att göra? Gör hemläxan någon gång innan frågorna ställs! Det skulle bespara oss alla tid och krafter.
Herr talman! Fastän vi är tämligen jämnåriga får finansministern mig att känna mig som skolflickan som fått en brysk tillrättavisning av rektorn. Det är överheten som har talat. Sedan skall de små människorna vara tysta. Då får jag fråga: Varför anlitas en privat speditionsfirma för att fullgöra det som posten skulle ha gjort? I det här fallet var frakten för paketet betald till Järnforsen, där mottagaren, ett pensionärspar, bor. Här lastar man över det som skall göras på någon annan. Vad är tulldeklarationsarvode? Är inte tullen en statlig myndighet? Dessutom var det hela tulldeklarerat. Om det skall vara på det här sättet, kanske jag får lämna ett förslag till finansministern, att vi i Europarådet, OECD, FN och i övrigt där vi har samarbete med andra länder säger: Skicka inte presenter till era vänner i Sverige — de har i allmänhet inte råd att ta emot dem.
Herr talman! Anita Bråkenhielm säger att hon företräder folket, och det gör hon säkert. Men hon vilseleder också folket. Vad denna gåvogivare gjort är att han anlitat en speditör, som skulle ta hand om alla de praktiska problem som kunde uppstå när gåvopaketet skulle omhändertas i Sverige. Vi talar ju ändå samma språk, och arvode betyder ersättning till en privat firma. Speditionsfirman ville ha tulldeklarationsarvode för att upprätta en tulldeklaration, varav framgår att ingen tull betalats. Om detta är en folkrättslig fråga, då har Anita Bråkenhielm vänt sig till helt fel instans. För att utröna huruvida det är något fel på det civilrättsliga avtal som upprättats mellan i det här fallet en gåvogivare och en privat speditörfirma får Anita Bråkenhielm vända sig till domstol. Det är inte i Sveriges riksdag vi kan avgöra den frågan. Anita Bråkenhielm brukar ju säga sig tillhöra ett parti som tror på marknadsekonomin. Det är den som har fungerat i det här fallet.
Herr talman! Gåvogivaren bor på Nya Zeeland och har i nya zeeländska dollar betalat ungefär 450 kr. för att detta paket skulle komma fram till Järnforsen. Vem tvingar denna firma till att upprätta en tulldeklaration, när tulldeklaration fanns med från början? Det är fråga om ”Christmas gifts, hand blown glass”. Det är inte något konstigt. Det gäller ett postpaket, och då måste det väl ändå vara posten som är berörd. Jag tycker över huvud taget inte att det skall vara så krångligt. Om det inte skall behöva kosta någonting, i det fall då gåvan är värd mindre än 400 kr., då skulle ju försändelsen ha kunnat gå som brev ända fram till dörren. Jag hoppas att någon myndighet åtminstone kan anstränga sig för att förenklingar skall bli möjliga. Det är nämligen tragiskt för människor att det blir på det här sättet, trots att barnbarn noga förhör sig om att en present inte skall kosta mormor och morfar någonting. Det ligger ju någon myndighet bakom, som inte ser till att paketet kom fram till adressaten.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att skärpa påföljderna vid våld mot polismän. Som Göte Jonsson naturligtvis känner till finns det sedan länge en strängare straffskala för våld som riktar sig mot poliser och andra som utövar myndighet än den som gäller för angrepp mot privatpersoner. Detta är enligt min mening en naturlig ordning som bör bestå. De problem som kan finnas när det gäller påföljderna för våld mot poliser gäller knappast den tillgängliga straffskalan, utan hur regelsystemet tillämpas vid våra domstolar. Det är visserligen svårt att bilda sig någon riktigt klar uppfattning om hur praxis är på detta område. Fängelsestraffkommittén har emellertid som sin uppfattning uttalat att det är svårt att frigöra sig från intrycket att domstolarna i jämförelse med misshandel ser alltför milt på våld mot tjänsteman. Kommittén uttalar också, och det är något som jag helt kan ställa mig bakom, att den skillnad i straffvärde mellan brotten som straffskalorna utvisar även skall ge utslag i påföljdsbestämningen. Detta är också något som betonas i den proposition om straffmätning och påföljdsval som regeringen nyligen överlämnat till riksdagen. Enligt förslaget i propositionen är det straffvärdet som skall vara utgångs punkten för straffmätningen. Vid bedömningen av detta skall domstolen utgå från den straffskala som gäller för brottet. Enligt förslaget är det också så att brottets art är en av de omständigheter som kan tala för att man skall döma till fängelse i stället för till en inte frihetsberövande påföljd. Som ett exempel på brott som avses i det sammanhanget nämns just våld mot tjänsteman. Om förslagen i propositionen godtas, får man enligt min mening bättre garantier än de som finns nu för att det särskilda skydd som lagstiftningen ger bl.a. poliser också beaktas i praxis.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Jag måste säga att jag bara är till hälften nöjd. Jag tycker att det som aviseras i propositionen är ett steg i rätt riktning, men jag tror ändå inte, utifrån vunna erfarenheter, att förslaget är tillräckligt. Vi måste faktiskt genomföra en reell förändring i straffskalorna. Såvitt jag har förstått i dag är statsrådet inte beredd att ta det steget. Att det skall vara skillnad i straffvärdet av påföljden är en självklarhet, och det är ju märkligt att det inte tycks ha varit på det sättet tidigare. Det viktiga i detta sammanhang är ju att Sveriges polismän upplever sin situation som ohållbar när det gäller just denna fråga. Vi vet att antalet våldsbrott mot polismän har ökat, och jag skulle därför gärna vilja fråga statsrådet om denna ökningstrend fortsätter. Jag har inte den allra senaste statistiken. Jag vet dock att utvecklingen under loppet av några år tidigare har varit alarmerande. Det är orimligt att svenska poliser inte skall känna det stöd från statsmakternas sida som de har rätt till i just denna fråga. Jag tror att det är nödvändigt att starkare markera statsmakternas stöd gentemot denna yrkeskår. Det faktum att Föreningen Kamraterna i Stockholm helt nyligen i ett uttalande har slagit fast att man ser en skärpning av straffen som nödvändig för att komma till rätta med detta tycker jag talar sitt tydliga språk. Det är kanske just här i Stockholm som polismännen mer än någon annanstans möter det här problemet. Jag vill fråga statsrådet om hon ändå inte skulle vara beredd att ompröva sitt ställningstagande så att vi får en klar skärpning av straffskalorna.
Herr talman! Låt mig först säga att någon helt aktuell statistik över utvecklingen av den här typen av brott har vi inte, så på den frågan kan jag inte ge något svar. När det gäller den andra frågan, om straffskalorna, kan jag säga att det pågår ett mycket omfattande arbete inom justitiedepartementet på grundval av fängelsestraffkommitténs förslag om ändring och genomgång av straffska lorna. Jag hoppas att vi skall kunna komma med ett förslag till riksdagen under hösten. Visserligen har vi ännu inte ingående diskuterat allt material, och det har inte föredragits för mig, men såvitt jag nu kan bedöma kan jag inte se att det finns skäl till en förändring av straffskalorna. Däremot är det ju viktigt att se till att den praxis som uppenbarligen inte har varit helt tillfredsställande ändras. Jag tror också att det är detta som märks i praktiken och som ute på fältet kommer att upplevas som någonting positivt.
Herr talman! Jag tackar för det senaste beskedet. Jag vill gärna lägga statsrådet varmt på hjärtat vad jag sade om starkare markeringar. Jag tror nämligen att det finns ett samband mellan det sätt på vilket samhället markerar polisens skydd och hur vi ser på våldsbrotten generellt. Sedan jag ställde frågan har jag själv tangerat våldshandlingar i Stockholm. När jag gick hem häromkvällen mötte jag fyra ynglingar. Två gick före och två efter. När den ene var 10—20 meter framför mig sprang han mycket kraftigt rakt emot mig och gjorde ett mycket högt hopp. Ena foten hamnade på min arm, den andra på mitt överben. Det var inget kraftigt slag. Jag klarade av det här. Vi tittade varandra stint i ögonen, sedan gick vi vidare var och en åt sitt håll. Men om det hade varit en gammal människa, som inte hade haft de fysiska krafter som jag har, ja, då hade situationen kunnat bli en helt annan. Vad jag menar är att vi måste markera starkt mot våldet. Det är möjligt att riksdagsmän får acceptera situationen, men svenska poliser skall inte acceptera våldshandlingar utan att samhället klart reagerar och markerar.
Herr talman! Jag skulle vilja säga att vi ger alldeles fel signaler om vi skulle påstå att riksdagsmän skall acceptera att bli påhoppade på gator och torg.
Herr talman! Jag delar naturligtvis statsrådets uppfattning på den punkten, och det var snarare ett skämt — som statsrådet mycket väl förstod. Vad jag menar är att det också är helt oacceptabelt att svenska poliser inte skall känna det klara skyddet och stödet från statsmakternas sida som statsrådet och jag tycker är självklart när det gäller att vi själva skall gå fredade på gator och torg i vårt gamla land.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig om regeringen avser att utöka resurserna för polismyndigheten i Stockholm. Polisen i Stockholm har, liksom polisen i övriga delar av Stockholmsregionen, ett bekymmersamt personalläge. Många polistjänster är obesatta. Det är bl.a. mot den bakgrunden som polismyndigheten i Stockholm har inlett ett arbete för att förändra och förbättra arbetsmetoder och organisation. Därmed torde också personalsituationen förbättras på längre sikt. Men mera omedelbara åtgärder behövs. På vissa punkter måste polismyndighetens ansträngningar stödjas av insatser från statsmakterna. Som Oskar Lindkvist påpekar i sin fråga behövs det bl.a. ett tillskott av nya fordon för att den tillgängliga polispersonalen skall kunna utnyttjas effektivt. Regeringen har därför nyligen föreslagit riksdagen att på tilläggsbudget anvisa 13 milj.kr. för inköp av bilar redan innevarande budgetår. Avsikten är att bilarna främst skall användas i Stockholmsregionen. Jag räknar med att vi på detta sätt skall kunna lösa en del av problemen. Polispersonalen kan också utnyttjas effektivare om poliserna avlastas arbetsuppgifter som inte kräver den kompetens som följer av polisutbildningen. Sådana arbetsuppgifter kan i stället med fördel läggas på administrativ personal. För att främja detta beräknas i årets budgetproposition medel till 150 nya administrativa tjänster för polisväsendet. För att förbättra läget i Stockholmsregionen redan under innevarande budgetår har dessutom regeringen vid dagens regeringssammanträde beslutat att vakanta medel motsvarande 60 polistjänster skall få användas för administrativ personal vid främst polismyndigheten i Stockholm.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Det är naturligtvis en väldigt viktig fråga för oss i Stockholm. Den har bl.a. sin bakgrund i att de socialdemokratiska ledamöterna på Stockholmsbänken vid årets riksmöte har lämnat en motion med en rad uppslag och förslag till åtgärder i syfte att förbättra polisens situation i Stockholm och därmed också rättssäkerheten för de medborgare som bor i Stockholm eller som av olika skäl vistas här. Även länsstyrelsen i Stockholms län har ju gjort framställningar om att resurserna till polismyndigheten skall förstärkas. Nu vill jag säga till justitieministern att jag har fått ett alldeles utmärkt svar på min fråga. Jag noterar särskilt att många av de synpunkter som framkommer i svaret stämmer väl överens med de åsikter vi tidigare framfört i den socialdemokratiska motionen, vilken nu är föremål för behandling i riksdagen. Jag noterar också att regeringen i dag har beslutat att vakanta medel motsvarande 60 polistjänster skall få användas för administrativ personal, främst vid polismyndigheten i Stockholm. Det betyder att de som är utbildade för polistjänst skall göra polistjänst. Den administrativa verksamheten skall andra sköta, som kanske kan det bättre. Än en gång tack för svaret, som jag betraktar som ett första steg på vägen till förbättringar för polisen och medborgarna i Stockholm.

Herr talman! Hans Dau har frågat mig om och i så fall när regeringen avser att förelägga riksdagen en proposition om samägande av jordbruksfastigheter. Jag kan svara mycket kort: Den s.k. dödsboutredningens förslag beträffande bl.a. samägande av jordbruksfastigheter bereds för närvarande inom justitiedepartementet. Det är min förhoppning att en lagrådsremiss skall bli klar före sommaren.

Herr talman! Jag får tacka justitieministern för svaret på min fråga. Tyvärr måste jag säga att jag känner en viss besvikelse över innehållet i svaret. Den här frågan har utretts sedan 1977. I november 1986 fick vi förslag från en enhällig utredning, och sedan har det ju gått en hel del tid. Jag frågade hos departementet för ett år sedan, och då sade man att ”remissen skall vara färdig i september, och vi får hoppas att vi får fram en proposition under innevarande riksdagsår”. Så blev nu alltså inte fallet. Tydligen får vi ingen proposition förrän tidigast i höst. Det är mycket angeläget att det här arbetet sker snabbt. I de bygder där det är mest nödvändigt att man får ordning på förhållandena är ju en förändring på gång, som inte förbättrar situationen utan snarare försämrar den. Jag hoppas att justitieministern inte bara uttrycker en förhoppning utan kan lova att man skall lägga fram ett förslag relativt snart.

Herr talman! Det är vår ambition på justitiedepartementet att vi skall göra det här arbetet så snabbt som möjligt. Det har tyvärr inte varit möjligt för oss att bli färdiga med den här frågan så att vi kan lägga fram en proposition nu under våren. Men under hösten kommer det alltså en proposition. Lagrådet kommer att få förslag, så att det skall vara möjligt för oss i departementet att efter lagrådets yttrande arbeta vidare med de här frågorna till riksmötets början i höst.

Herr talman! Elving Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att andra helikopterdivisionen kan finnas kvar på Säve. Jag har inhämtat att marinstaben har påbörjat en översiktlig analys av konsekvenserna av en sammanslagning av samtliga helikopterdivisioner till en helikopterflottilj med basering på Tullinge. Det lär vara förutsatt i marinens utredning att minst en helikopter skall finnas baserad på vardera Säve och Ronneby. Något färdigt förslag finns alltså inte. Inte heller har överbefälhavaren granskat den här idén. Om de militära myndigheterna skulle bestämma sig för att lägga fram ett förslag om sammanslagning av marinens helikopterdivisioner, så skall detta prövas av statsmakterna. Detta kommer då att ske bl.a. mot bakgrund av de faktorer som Elving Andersson har nämnt i sin fråga, nämligen betydelsen för försvaret av västkusten, för incidentberedskapen och även för civil räddningstjänst.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att det ännu inte finns något färdigt förslag på det här området. Men jag tycker ändå att det är angeläget att ”slå larm” så tidigt som möjligt då man får reda på att den här typen av utredningsarbete pågår — ett utredningsarbete som jag för min del upplever som mycket olyckligt. En flyttning av andra helikopterdivisionen från Säve får mycket allvarliga konsekvenser, först och främst naturligtvis för den militära verksamheten men också för den civila service som helikopterdivisionen medverkar i. När det gäller den militära verksamheten vill jag understryka att även Västsverige är värt att försvara. Den hittillsvarande utvecklingen har ju inneburit att man alltmer har koncentrerat försvarsresurserna till östkusten. Detta upplever vi som bor på västkusten som bekymmersamt. Att det behövs ett starkt försvar även på västkusten framgår ju inte minst av överbefälhavarens senaste ubåtsrapport, där det står att sju kränkningar har skett i Västerhavet under det senaste året. Med helikoptrar placerade på Tullinge i stället för på Säve försämras naturligtvis incidentberedskapen väsentligt. Det kommer att röra sig om minst tre timmars fördröjning innan man kan vara på plats. Tre timmar är en mycket lång tid i sådana sammanhang. Även för det civila livet på västkusten fyller andra helikopterdivisionen en mycket viktig funktion, bl.a. när det gäller sjöräddning, då man har ständig beredskap och kan rycka ut med kort varsel för att hjälpa vid olyckor, sjukvårdstransporter osv. Divisionen har dessutom ett mycket fint samarbete med Mölndals sjukhus och Östra sjukhuset i Göteborg. Läkare och sjuksköterskor samövar med den militära personalen för att sedan kunna rycka ut snabbt och rädda liv. Jag vädjar till försvarsministern att beakta de här synpunkterna när detta ärende hamnar på försvarsministerns bord och han skall göra de överväganden som han nämner i sitt svar. Jag är säker på att han i så fall kommer fram till samma slutsats som jag, nämligen att en nedläggning av andra helikopterdivisionen på Säve är ur försvarssynpunkt fullkomligt oacceptabel när det gäller västkusten.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om åsikterna hos den som söker anställning i medicinalkårens reserv kontrolleras eller registreras. Innan någon anställs inom totalförsvaret på en tjänst som hänförs till s.k. skyddsklass skall han eller hon genomgå personalkontroll för utrönande av att det inte föreligger några hinder mot anställningen från säkerhetssynpunkt. Detta har inte något att göra med åsiktskontroll eller åsiktsregistrering. Svaret på frågan är alltså nej.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga.

Det luktar ganska mycket av att vissa åsikter, som den person jag tagit som exempel har — det är inte heller första gången jag ger exempel på detta—, inte anses vara riktigt rumsrena när det gäller anställning i sådana här befattningar, speciellt inom den militära sektorn. Försvarsministern behöver inte tala om för mig vilka regler som gäller. Jag har under mina år i armén sett många exempel på dessa s.k. uteslutningar av personer från vad man kallar känsliga befattningar. Detta kan inte accepteras. Det vore bra om de garantier som ständigt har getts av olika statsråd — socialdemokratiska, och borgerliga på den tid vi hade borgerliga regeringar — om att det inte spelar någon roll vilket politiskt parti man tillhör, vilka politiska aktiviteter man har haft tidigare, verkligen skulle gälla i fråga om sådana här tillsättningar. Det korta svar som försvarsministern gett kastar inte något ökat ljus över denna fråga. Svaret är otillfredsställande. Det borde ligga försvarsministern och den nuvarande regeringen varmt om hjärtat att se till att sådana här oegentligheter inte förekommer inom det svenska försvaret, varken inom den militära sektorn, inom det civila försvaret eller inom totalförsvaret i dess helhet.

Herr talman! Iréne Vestlund har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att minska de negativa effekter som rådande byggrestriktioner i bl.a. Stockholmsområdet kan få för underleverantörer i regioner där arbetsmarknadsläget är mindre gott, t.ex. i Bergslagsområdet. Eftersom byggmarknaden var överhettad samtidigt som intresset av att producera nya bostäder var dåligt, beslutade regeringen den 6 november 1986 att begränsa ombyggnadsverksamheten inom bostadsområdet samt att uppdra till länsarbetsnämnderna i Stockholms resp. Göteborgs och Bohus län att i samråd med en i länen tillsatt särskild delegation begränsa annat byggande än bostadsbyggande. Senare har regeringen beslutat förlänga tiden för begränsningsåtgärderna t.o.m. år 1989. I nämnda beslut har regeringen överlåtit åt länsarbetsnämnderna att i samråd med den särskilda delegationen prioritera och fatta beslut om byggnadstillstånd för de olika projekten i syfte att medverka till ett vidgat bostadsbyggande. Jag har blivit informerad om att diskussioner förekommer i länsarbetsnämnd och delegation om i vilken utsträckning regeringsbeslutet kan anses medge att byggnadstillstånd i större utsträckning än hittills beviljas för sådana arbeten som kommer till stånd med material och arbetskraft från andra delar av landet. I avvaktan på resultatet av dessa överväganden är jag för närvarande inte beredd att vidta några åtgärder.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig hur länge jag tänker acceptera att biskopen i Göteborg inte följer andan i landets lagar. Anledningen är att en kvinna vägrats prästvigning i Göteborg, trots att hon antagits för tjänstgöring i stiftet. Torgny Larsson har frågat vilka möjligheter domkapitelslagen och övrig lagstiftning ger domkapitlet att behandla och fatta beslut i detta ärende. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Sedan 1959 har kvinnor tillträde till prästämbetet i svenska kyrkan. Den nuvarande biskopen i Göteborg har emellertid, enligt grunderna för 1982 års riksdagsbeslut om upphävande av den s.k. samvetsklausulen, rätt att stå fast vid sin ståndpunkt att inte medverka vid prästvigning av en kvinna. Riksdagen ansåg dock att kyrkans egna organ måste finna lösningar på problemen i Göteborgs stift. Domkapitelslagen anvisar en sådan lösning.

Därtill kommer nu beslutet vid 1987 års kyrkomöte. Den nya ordning för prästvigning som då antogs förutsätter att denna skall ske i stiftets domkyrka och att ”vid förfall för biskopen tjänstgör annan biskop som domkapitlet har anmodat”. Enligt uppgift lär frågan nu komma upp till ny behandling i Göteborgs domkapitel. Det är i så fall något mycket positivt. Domkapitlet har då möjlighet att välja den väg som domkapitelslagen och kyrkans ordning för prästvigning anvisar.

Herr talman! Tack, Bo Holmberg, för svaret. Andemeningen har jag tidigare lärt känna i tidningar. Det är väl inte så ofta som en enkel fråga får så direkta och snabba reaktioner från departementets sida. Många människor har hört av sig till mig, och jag utgår ifrån att somliga också har hört av sig till departementet och uttryckt sin glädje över att ministern nu har tagit bladet från munnen och talat klarspråk. Fortfarande tycker jag att civilministern kunde ha uttryckt sig ännu klarare. Det är emellertid tragiskt att jag som ledamot av riksdagen skall behöva stå här och tacka för självklarheter: att landets lagar skall gälla alla och överallt. Den grundläggande frågan, om Sverige skall ha kvinnliga präster, är ju färdigdiskuterad. Vi är ju överens på den punkten. Men i praktiken har det i alla fall hittills inte gällt Göteborg. Kvinnor därifrån har nödgats invigas till prästyrket i ett annat stift och av en annan biskop än Göteborgs. Kvinnorna har känt sig förnedrade av detta. Vid det tillfälle som nu är aktuellt har dessutom två manliga kamrater mer eller mindre hotats av biskopen när de ville följa sin kvinnliga kamrat till Skara för prästvigning där. Ett par frågor till Bo Holmberg. Kan civilministern acceptera att biskopen agerar på detta sätt? Den andra frågan lyder: Vilken är Bo Holmbergs definition av förfall? Sammanfaller definitionen med departementsuttalanden som man har kunnat läsa om i tidningarna? Förfall för biskopen skulle då inte bara gälla vid sjukdom utan även i ett sammanhang som detta. Den tredje frågan lyder: Tänker Bo Holmberg ta ett samtal med regeringens representant i domkapitlet och klargöra sin inställning för henne?

Herr talman! Även jag ber att få tacka civilministern för svaret. I svaret står det: ”Enligt uppgift lär frågan nu komma upp till ny behandling i Göteborgs domkapitel.” Jag tycker mig kunna konstatera att mönstret känns igen sedan många år tillbaka. För min del tror jag ingenting förrän beslutet är fattat i Göteborgs domkapitel. Det är häpnadsväckande, för att inte säga upprörande, att domkapitlet i Göteborg trots kyrkomötets beslut fortfarande hindrar kvinnor att prästvigas i Göteborg. Jag vet att vreden över denna diskriminering nu växer sig allt starkare. Som det sägs i svaret och som det framgår klart av den nyligen antagna kyrkohandboken skall prästvigning äga rum i stiftets domkyrka. Kan inte biskopen utföra denna handling åligger det domkapitlet att vidtala annan biskop. Nu har en av regeringen utsedd ledamot av domkapitlet inför massmedia sagt, att eftersom biskopen är så hårt pressad i denna fråga, har hon för sin del inte velat medverka till att en kvinna nu kan bli prästvigd i Göteborg. Är detta ett rimligt skäl för domkapitlets beslut? För min del anser jag inte detta. Jag skulle gärna vilja veta vad kyrkoministern säger på den punkten. Vad innebär den ed som domkapitelsledamöterna har avlagt? Är den omständigheten att man tycker synd om biskopen ett skäl för att inte följa gällande lag?
Herr talman! Jag tycker för det första att det är förnedrande för svenska kyrkan att en svensk biskop fortfarande vägrar att viga en kvinna. För det andra tycker jag att detta ur jämställdhetssynpunkt är förnedrande för kvinnorna. För det tredje är det obegripligt för vanligt folk att man i ett statskyrkosystem fortfarande kan ha en ordning där en biskop och även ett domkapitel inte medverkar till vigning av kvinnliga präster. I mitt svar i dag har jag pekat på en möjlig utväg för domkapitlet att komma ifrån den trista situation som i många år har rått i Göteborgs stift. Jag har också i mitt svar, Margitta Edgren, tagit upp frågan hur man kan förfara vid förfall av biskop. Kyrkomötet har i sina båda beslut 1986 och 1987 gjort den tolkningen att biskopen i Göteborg kan träda åt sidan i sådana här fall. Man har därför beslutat om en ordning som gör det möjligt för domkapitlet att tillkalla en biskop från ett annat stift. Lagstiftningen kan ibland vara juridiskt krånglig, men på den här punkten tycker jag att den är klar och lättbegriplig. Domkapitlet har, Margitta Edgren, inte bara en utan två av regeringen utsedda representanter. Jag kommer att se till att båda dessa representanter får det svar som jag här i riksdagen har lämnat i dag. Till Torgny Larsson vill jag säga att de två av regeringen valda ledamöterna skall tillsammans med de andra följa stadgade bestämmelser och uppsatta mål för deras ämbete. De skall inte ta några ovidkommande hänsyn i sin ämbetsutövning.
Herr talman! Jag vill bli trodd när jag säger att jag respekterar att biskopen i Göteborg som privatperson har den uppfattning om kvinnliga präster som han har. Människor är olika och kan ha olika tro. Men när biskopen i Göteborg upphöjer sin tro till monopol och därmed i sin tur inte respekterar oss menar jag att man måste reagera, för våra lagars skull, för kvinnornas skull och inte minst för kyrkans skull. Jag vill också peka på att man i Världskyrkorådets regi just har startat ett projekt som heter ”Kyrkor i solidaritet med kvinnor”. I det projektet medverkar svenska kyrkan tillsammans med alla frikyrkor, och där skall bedrivas ett gemensamt arbete. Men det är inte möjligt för oss att från svensk sida delta i detta arbete, om vi inte själva sopar framför vår egen dörr.
Herr talman! Bertil Gärtner har i TV uppgett att man nästa år, då han fortfarande är i tjänst, kommer att vara beredd att medverka till prästvigning av kvinnor i Göteborgs domkyrka. Detta har framställts som något mycket positivt, men det är det inte. Det är helt i linje med den vanliga förhalningsteknik som vi som är verksamma i Göteborgs stift väl känner till. Jag skulle kunna nämna åtskilliga exempel på den. Redan 1972 begärde en kyrkoherde i Göteborg att en kvinnlig präst skulle få tjänstgöra som semestervikarie. Som vanligt blev svaret från biskopen: Vänta ett år! Denna förhalningstaktik är oacceptabel. Jag vill fråga kyrkoministern ännu en gång: Är det möjligt att säga nej til! prästvigning av Christina Eriksson, som kvinnan heter, i Göteborg i år mot att få ett domkapitellöfte om att tre kvinnor skall prästvigas i Göteborg nästa år? Är en sådan här fråga verkligen förhandlingsbar?
Herr talman! Låt mig till sist säga att jag tycker att det är positivt med den opinionsbildning som man kan märka främst i Göteborg men också i landet i övrigt. Det kommer att bli en uppvaktning från väldigt många präster till biskopen, och jag noterar de initiativ som har tagits av socialdemokraterna och andra politiska partier i Göteborg att hos domkapitlet peka på möjligheten för domkapitlet att åstadkomma en vigning. Sammanfattningsvis vill jag säga att lagen i Sverige är skriven sådan att biskop Gärtner med sitt samvete och sin inställning inte behöver viga en kvinnlig präst i Göteborgs stift. Men lagen är också skriven sådan att domkapitlet vid förfall kan tillkalla annan biskop. Kyrkomötet har tolkat detta så, med en speciell hänvisning till situationen i Göteborgs stift, att domkapitlet kan ta biskop från annat stift för att åstadkomma en prästvigning. Tydligare än så tycker jag inte att lagstiftningen och tågordningen kan bli egentligen. Det ankommer nu på domkapitlet att fatta sitt beslut.
Herr talman! Tack, Bo Holmberg, om igen! Jag menar att Bo Holmberg också har vidimerat följande citat ur ett uttalande från civildepartementet: ”Om biskopen av ett eller annat skäl meddelat att han inte kan viga en präst som domkapitlet antagit till tjänst i stiftet, så är det förfall i vanligt språkbruk. Har biskopen inte förfall, är det hans ämbetsplikt att också viga kvinnan till präst.”
Herr talman! Jag vill tacka kyrkoministern och konstaterar att domkapitlet under alla omständigheter har ett självständigt ansvar att handlägga denna fråga i enlighet med gällande lag.

Herr talman! Gullan Lindblad har fråga mig om jag ämnar framlägga något förslag i enlighet med propositionen 1986 som ger möjlighet till driftavtal för s.k. L-restauranger och när ett sådant förslag kan förväntas. Sedan riksdagen godkänt vad som förordades i 1985/86 års budgetproposition i fråga om subventioneringen av restaurangverksamhet i lånefinansierade studentkårslokaler uppdrog regeringen i juni 1986 åt byggnadsstyrelsen att utarbeta nya riktlinjer för driftavtal m.m. för verksamheten. Enligt vad jag har erfarit kommer byggnadsstyrelsen att inom kort redovisa sitt uppdrag. Min avsikt är att föreslå regeringen att ge byggnadsstyrelsen ett bemyndigande att fr.o.m. budgetåret 1988/89 använda de nya riktlinjer som kan bli aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Som utbildningsministern ju väl känner till, drivs en del restaurangverksamhet vid våra universitet och högskolor av studentkårerna, bl.a. vid Tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg, Sparta i Lund och filosofiska fakulteten i Göteborg. Anledningen till att jag har tagit upp den här frågan är att representanter för studentkåren vid Tekniska högskolan har tagit kontakt med mig för att om möjligt få ett besked om när frågan kommer till en lösning. Den är ju nu av relativt gammalt datum. Redan 1984 uppdrog regeringen till statskontoret att göra en översyn av subventioneringssystemet, och 1986 fick byggnadsstyrelsen ett uppdrag att utarbeta driftavtal. Jag har i min hand en skrivelse från byggnadsstyrelsen, som redan i maj 1987 kom med två alternativa förslag. Studenterna har naturligt nog blivit otåliga, eftersom man vid upprepade tillfällen har gjort uppvaktningar, bl.a. hos utbildningsministerns statssekreterare. Jag är naturligtvis glad och tacksam över det besked som jag nu fått, och jag önskar verkligen att utbildningsministern skall ha framgång med sin framstöt hos byggnadsstyrelsen. Det rör sig inte om några stora pengar — såvitt jag kan förstå är det fråga om 30-40 milj.kr. — och studenterna väntar otåligt på ett besked.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat försvarsministern om vilka åtgärder han ämnar vidta med anledning av att skolöverstyrelsens förslag till kursplan för ämnet samhällskunskap i gymnasiet inte innehåller något kunskapsmål innefattande upplysning om den svenska säkerhetspolitikens mål och medel. Eftersom det inom regeringen är jag som har hand om gymnasiefrågor har frågan överlämnats till mig för besvarande. Jag vill först allmänt nämna att kursplaner består av tre delar, nämligen mål, huvudmoment och kommentarer. De två första delarna, som dels är av övergripande natur, dels är bindande föreskrifter, fastställs av regeringen efter förslag av skolöverstyrelsen. Kommentarerna, som är mera preciserade och av rådgivande karaktär, utformas av skolöverstyrelsen. De nu gällande kursplanerna i samhällskunskap har i stort sett varit oförändrade sedan gymnasiereformen 1965. I ett förslag till ny kursplan har skolöverstyrelsen bifogat kommentarer, som skolöverstyrelsen avser utfärda om regeringen fastställer föreslagna mål och huvudmoment. Därvid anger skolöverstyrelsen, när det gäller Anita Bråkenhielms fråga, som innehållsexempel ”Den svenska säkerhetspolitikens mål och medel: analys av de inbördes sambanden mellan säkerhetspolitikens olika delar såsom totalförsvar, utrikesoch försvarspolitik, handelsoch biståndspolitik. Folkrätt. samt Fredsrörelser och andra icke-statliga organisationers arbete för fred, rättvisa samt mänskliga frioch rättigheter.” Förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet, och jag räknar med att senare i år återkomma till regeringen med mitt förslag.

Herr talman! Det var faktiskt en tanke bakom att jag ställde min fråga till försvarsministern. Jag vet mycket väl att gymnasiefrågor handhas av utbildningsministern, men jag var intresserad av att höra om försvarsministern tänkte vidta några åtgärder för att svenska ungdomar skulle få lära sig någonting om försvarsoch säkerhetspolitiken. Det tänkte han uppenbarligen inte, eftersom han överlämnade frågan till utbildningsministern. Redan i höstas framförde överbefälhavaren — därtill inspirerad av värnpliktskonferenser under ett flertal år — en oro över att svenska ungdomar meddelar att de får en dålig information i skolan om försvaret och om säkerhetspolitiken. ”Informationen har, enligt de värnpliktigas uppfattning,” — skriver överbefälhavaren till skolöverstyrelsen — ”varit bristfällig, osaklig och ibland obefintlig. I vissa fall har enbart andra länders krigföring och försvar diskuterats”. Efter det att överbefälhavarens skrivelse gått in till skolöverstyrelsen har alltså förslaget till ny kursplan utfärdats. Det är alldeles riktigt som utbildningsministern säger, att i de rådgivande kommentarerna finns det allmänt skrivet om sambandet mellan de olika delarna i utrikespolitiken osv. Men de rådgivande kommentarerna är inte på något vis bindande. Nu i vår har totalförsvarets chefsnämnd skrivit till regeringen och bett att man skall lägga till ett par ord i den bindande kursplanen. Där det enligt förslaget står ”förutsättningarna för internationell utveckling och samlevnad, orsaker till konflikter och drivkrafter bakom militära rustningar, strävanden till konfliktlösning och samverkan mellan länder och folk” skulle man lägga till orden ”den svenska säkerhetspolitikens mål och medel”. Jag vill fråga om utbildningsministern är beredd att lägga till dessa ord i kursplanen.
Herr talman! Jag vill bara i korthet nämna att jag ganska snart skall sammanträffa med överbefälhavaren. Han avser då att framföra sina synpunkter på hur försvaret behandlas i skolans undervisning i samhällskunskap.
Herr talman! Inte bara överbefälhavaren utan även totalförsvarets chefsnämnd, som är en imponerande mängd personer med mycket viktiga uppgifter i både fred och krig, har redan skriftligt framfört sina synpunkter till utbildningsministern. De har endast bett om detta lilla tillägg om den svenska säkerhetspolitikens mål och medel till denna allmänna skrivning i kursplanen om orsakerna till krig och rustningar, samlevnad, strävanden efter konfliktlösning, osv. Jag tycker att utbildningsministern i dag skulle vara beredd att svara på om regeringen tänker lägga till en sådan skrivning i kursplanen.
Herr talman! Lärarna har en stor frihet att själva avgöra hur de skall disponera sitt stoff. Men jag tycker inte att det kan skada att ha med de meningar som Anita Bråkenhielm har angett.

Herr talman! Anne Wibble har frågat mig om skälen för den korta remisstiden för promemorian En femte AP-fondstyrelse. I en proposition i höstas om ändringar av reglementet för allmänna pensionsfonden aviserade jag inrättandet av en femte AP-fondstyrelse med i huvudsak samma inriktning och uppgifter som den fjärde fondstyrelsen och med samma regler. Jag nämnde då att arbetet med att utforma förslaget pågick inom finansdepartementet. I riksdagsbehandlingen av propositionen förekom motioner från samtliga oppositionspartier. Majoriteten av utskottet uttalade sig positivt för inrättandet av en femte AP-fondstyrelse. Den promemoria som nu remitterats innehåller i huvudsak förslag till tekniska lösningar helt i överensstämmelse med vad som aviserats i den proposition jag nämnt. Med hänsyn till att förslaget bekantgjorts långt tidigare anser jag att den korta remisstiden i detta fall är försvarlig.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret. Frågan om inrättande av en femte AP-fond är starkt kontroversiell, och vi i folkpartiet ogillar den djupt. Vi betraktar den som ett ytterligare socialise ringsförsök. Regeringen vet detta. Regeringen vet också att flertalet människor i Sverige faktiskt ogillar fortsatta socialiseringar. Då är det särskilt fult att bete sig som man har gjort med detta förslag. Det finns ett gammalt citat från Gunnar Sträng som jag vill läsa upp. ”Steg för steg skall man socialisera detta samhälle. Men man skall inte basunera ut detta på gator och torg där det så lätt kan misstolkas.” Den PM som min fråga handlar om är en liten stencil på 27 sidor. Det mesta i den är en historisk tillbakablick. Sex sidor handlar om det egentliga förslaget. Denna PM skickades ut på remiss den 25 februari. De få som fick yttra sig fick 15 dagar på sig. Nu säger statsrådet Johansson att förslaget bekantgjorts redan i höstas. Det är sant. Men remissbehandlingen är faktiskt inte till för att bekantgöra existensen av olika förslag utan för att man skall få in synpunkter och reaktioner på den konkreta utformningen av dem. Alldeles nyss utkom en ny utgåva av en liten skrift som heter Propositionshandboken. I denna skrift står det en del om remissförfarandet. Om remisstiden står det att det i allmänhet finns en tendens att ta mer hänsyn till departementets egen planering än till remissinstanserna och att därmed göra remisstiden för kort. Som huvudregel gäller att remisstiden inte bör vara kortare än tre månader. Tre månader — i det här fallet var det alltså fråga om femton dagar. För mig är det uppenbart att den korta remisstiden har valts medvetet, därför att socialdemokraterna vill undvika kritik och debatt om detta förslag.
Herr talman! Jag förnekar bestämt att det skulle finnas något annat skäl till att remisstiden blev kort än att arbetsbelastningen var sådan att tidsplanen inte möjliggjorde en lång remisstid — man skulle hinna lägga fram en proposition i tid till riksdagen. De här antydningarna om att det skulle vara fråga om någon sorts kupp, därför att frågan är kontroversiell faller, som jag ser det, på sin egen orimlighet. Tvärtom gick vi faktiskt ut i november månad i höstas och aviserade i den proposition som vi då lade fram till riksdagen vad som var vår uppfattning i denna fråga och vår planering. Frågan ventilerades och diskuterades först i utskottet, och sedan voterade man också här i riksdagen om huruvida en femte AP-fond skulle inrättas eller inte. Därefter har denna promemoria i huvudsak utformats i enlighet med dessa tankegångar; detaljerna har beskrivits i promemorian. När detta har varit bekant ända sedan november månad så kan det inte vara ett sätt att försöka smyga igenom någonting, Anne Wibble, även om jag håller med om att remisstiden för de här detaljförslagen har varit ganska kort.
Herr talman! I den proposition som statsrådet Johansson refererade till stod det mycket allmänt om inrättandet av en femte AP-fond. Men i den promemoria som det nu handlar om så finns det faktiskt en hel del konkreta förslag, bl.a. om én automatisk ökning av det kapital som tilldelas den fjärde och den femte AP-fonden. Det finns helt uppenbart flera frågor som inte någon som läst höstens proposition haft någon möjlighet att känna till. Jag vill därför fråga varför inte exempelvis Industriförbundet eller Småföretagarnas riksorganisation eller Företagareförbundet har fått möjlighet att yttra sig över det här förslaget. Det kan inte rimligen vara så, att statsrådet Johansson tror att dessa organisationer inte har många synpunkter på förslag som innebär ett ökat kollektivt ägande i samhället.
Herr talman! Listan över remissinstanser är framtagen enligt vedertagna normer och där finns Svenska arbetsgivareföreningen med, eftersom den så att säga representeras i AP-fondstyrelserna. Det har faktiskt kommit en hel del andra synpunkter också som vi har beaktat, och sedan har ju riksdagen alltid möjlighet att inhämta ytterligare synpunkter, om man skulle finna att så skulle vara befogat.
Herr talman! Jag vill ändå påminna Bengt K Å Johansson om vad som står i den här propositionshandboken. Där står det att remisstiden normalt skall vara tre månader, och det är alldeles uppenbart att två veckor är en kortare tid än tre månader. Jag skulle gärna vilja veta, eftersom det tydligen är så kolossalt bråttom med att lägga fram detta förslag, vilka skälen är som gör att det är så kolossalt bråttom. Annars hade man utan vidare kunnat förlänga remisstiden och dessutom få en ordentlig genomgång på departementet av de remissvar som kommit in, vilket jag förmodar att man nu inte kommer att kunna klara. Därmed har hela remissomgången, den lilla remissomgång som skett, varit till ingen nytta alls.
Herr talman! Det är faktiskt så att vi har haft alla möjligheter att gå igenom remissyttrandena. Det har vi också gjort, och vi har tagit del av synpunkterna. Dessutom känner Anne Wibble till att det har kommit synpunkter vid sidan av remissförfarandet. Men det är ju så att den här frågan inte är helt ny, Anne Wibble. Som jag sade var det faktiskt så att principfrågan, huruvida man skulle ha en AP-fond eller inte, om det var viktigt huruvida man skulle ha en fortsatt riskkapitalförsörjning till AP-fondssystemet, var uppe till en ganska utförlig behandling i riksdagen i höstas. Då kan inte den allmänna regel om tre månaders remisstid som Anne Wibble här lutar sig mot vara alldeles avgörande. I så fall skulle hela propositionspaketet, inkl. den proposition som behandlades i höstas, beaktas i sammanhanget.
Herr talman! Om man skall tro på vad Bengt K Å Johansson säger nu, är egentligen hela remissförfarandet onödigt — frågan behandlades ju enligt honom tillräckligt utförligt i höstas. Det underlag som då fanns i propositionen var, om jag inte minns alldeles fel, en sida text där det stod att regeringen avsåg att återkomma med förslag om en femte AP-fond. Jag tycker att en sådan hantering av en så viktig fråga för det framtida ägandet av svenskt näringsliv är uppseendeväckande bristfällig. Jag kan inte heller förstå och har inte fått något tillfredsställande svar på frågan varför det är så bråttom att lägga fram detta förslag nu.

Herr talman! Det är en i och för sig utomordentligt lovvärd ambition, som jag önskar att fler regeringsledamöter ville ta fasta på. Men i den här frågan kan man faktiskt med fördel vänta ett helt år eller kanske helt och hållet skrinlägga förslaget.
Herr talman! Det kan vara Anne Wibbles uppfattning att det är så. Den frågan var faktiskt uppe till diskussion och votering i höstas, i december månad. Därför behöver vi inte diskutera det nu, men det är min mening att det är bra att lägga fram detta förslag nu, så att riksdagen kan ta ställning till det.
Herr talman! Då återkommer jag till det jag sade tidigare: Om detta är statsrådet Johanssons uppfattning är hela remissförfarandet fullständigt ointressant. Regeringen har tydligen redan bestämt sig för att lägga fram detta förslag. Då kan jag väl förstå att man väljer att ha så kort remisstid och så få remissinstanser. Men jag tycker att det är en utomordentligt olämplig hantering av en viktig principiell fråga för svenskt näringsliv.
Herr talman! Regeringen lade faktiskt inte fram något förslag i höstas om inrättande av en femte AP-fond. Däremot uttalade regeringen uppfattningen att det var en lämplig väg att gå vidare på. Anne Wibbles parti yrkade avslag på att en sådan proposition skulle läggas fram, och det voterade riksdagen om. Är det någon som har tagit ställning i förtid är det Anne Wibble och hennes parti — inte jag.
Herr talman! Jag tycker att statsrådet Johansson motsäger sig själv. Först säger han att det egentligen inte behövs någon remissbehandling därför att frågan bekantgjordes redan i höstas. Sedan beskyller han oppositionen för att ha tagit ställning i denna fråga. Självfallet har vi i många principiella frågor en grundläggande uppfattning som inte på något sätt hänger samman med om regeringen tycker eller tänker någonting. Om sådana förslag aviseras är det självklart att vi går emot dem. Vad jag ville med min fråga var att undersöka varför regeringen inte har begärt in och gett tillräcklig tid för synpunkter från icke politiska instanser — t.ex. de företag som skall leva i den verklighet som kommer att förändras högst avsevärt om regeringens förslag går igenom.
Herr talman! Jag tycker att det är Anne Wibble som motsäger sig själv. Vi har deklarerat en avsikt. Den har Anne Wibble och hennes parti motsatt sig att vi skulle fullfölja, och det har faktiskt riksdagen voterat om. Vi fullföljer vår avsikt och har lagt fram de detaljförslag som är kopplade direkt till det förslaget. Det är detta som ju kommer. Mot bakgrunden av vad jag tidigare sagt om vårt intresse av att lägga fram den här propositionen i vår, tycker jag att den korta remisstiden var försvarlig.
Herr talman! Vi fullföljer, säger statsrådet Johansson. Ja, men ni är uppenbarligen ointresserade av att få in synpunkter från de organisationer eller de enskilda företag som representerar verkligheten. Det är en sak att ha en politisk debatt. Jag menar emellertid att remissförfarandet i viktiga, verklighetsanknutna frågor är till för att ge regeringen eller andra beslutsfattare saklig information. Frånsett politiska motsättningar bör alla beslutfattare ha en riktig information. Det remissförfarande som regeringen har möjliggjort i denna fråga, ger inte utrymme för att man skall kunna få någon sådan saklig information. Det är att beklaga. Jag har därför dragit slutsatsen att regeringen i denna fråga minst av allt vill ha en saklig diskussion om förslagen.
Herr talman! Den slutsatsen är felaktig.
Herr talman! Jag tror att statsrådet Johansson och jag aldrig kommer att bli överens i denna fråga. Jag tycker emellertid inte att statsrådet på ett tillfredsställande sätt har kunnat försvara det faktiska agerandet i remissförfarandefrågan.

Herr talman! Anne Wibble har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för att motverka att PK-banken genom avgifter fördyrar sin service till pensionärer och statligt anställda. Enligt överenskommelse med PK-banken betalar staten ut pensioner och löner via s.k. personkonton i PK-banken. PK-banken har fått uppdraget att förmedla denna överföring kostnadsfritt. Någon avgift för det besked som varje månad skickas till kunden om att inbetalning skett på dennes personkonto skall alltså inte tas ut enligt överenskommelsen. En annan sak är att PK-banken beslutat införa en avgift på de besked om verkställda betalningsuppdrag som man löpande skickar till kunden när denne utnyttjar personkontot för utbetalningar. Kunden kan dock välja att avstå från löpande avisering och får då i stället en kostnadsfri avisering för samtliga utförda betalningsuppdrag under månaden. Kunden har också möjlighet att utan avgift överföra medlen till annan bank.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, även om det faktiskt inte var något svar. Min fråga ställdes mot bakgrund av att statsrådet Johansson flera gånger har uttalat sig negativt om bankernas höga avgifter på både det ena och det andra. Statsrådet har faktiskt uppmanat kunderna att reagera mot nya avgifter och pålagor. Många kunder har tagit fasta på det. Jag förmodar att Bengt K Å Johansson själv har fått en del propåer, och jag har fått några. När utbetalning av pensioner och statliga löner övergick till personkonton via PK-banken, sades det att kontoinnehavarna skulle få kostnadsfri bekräftelse på varje utbetalning. Det utlovades också saldobesked vid varje sådan utbetalning. Saldobeskedet har tagits bort sedan dess. Nu har PK-banken aviserat att även utbetalningsbeskeden skall kosta pengar. Man skall få välja mellan att antingen inte få något utbetalningsbesked i retur eller behålla nuvarande service. Det förstnämnda alternativet kallas för basservice, trots att det knappast tycks vara fråga om någon vidare service. Att behålla den nuvarande servicen kommer att kosta 5 kr. per gång. Man tvingas välja mellan två dåliga alternativ. För den händelse att man inte får något utbetalningsbesked i retur, har man inget kvitto på sin betalning. Staten är PK-bankens största kund, för att inte säga ägare. Det var därför jag frågade statsrådet Johansson vad han har gjort för att motverka en sådan här fördyring av PK-bankens service till pensionärer och statligt anställda. Av svaret framgår faktiskt att statsrådet Johansson egentligen är glad över att det inte kostar något att få besked om inbetalning av löner och pensioner. Det är ju fantastiskt. Det var emellertid inte något svar på min fråga, nämligen om statsrådet Johansson har gjort något för att undvika den fördyring och försämring som sker, eller om han avser att göra någonting.
Herr talman! Det är viktigt att skilja mellan den överföring till personkonton som sker till de statligt anställda i deras egenskap av statsanställda och i vilken utsträckning man sedan utnyttjar sitt konto för transaktioner, på samma sätt som man kan göra med alla andra konton. Jag har angett att det tillkommer var och en att få sina pengar överförda till något annat, om man är missnöjd med den service som man får på dessa punkter. Jag vill gärna säga att jag inte generellt är emot avgifter av alla slag. Jag menar att det kan finnas behov av en differentiering av servicen och att det då inte är självklart att de som har lån och så att säga sätter in pengar skall betala all service. Jag har också sagt att kunderna självfallet skall utnyttja sin rätt att väga bankers olika service mot varandra. Men jag anser det inte vara min uppgift att väga den ena bankens service mot den andras och säga att den är bra eller dålig. Det får kunderna avgöra, om staten såsom storkund på den här punkten kan garantera att den överföring som sker från statens sida inte avgiftsbeläggs.
Herr talman! Frågan gällde ju inte avgifter eller inte avgifter för olika typer av service, utan min fråga ställdes mot bakgrund av att statsrådet Johansson har uppmanat bankernas kunder att reagera och agera. Eftersom då staten är PK-bankens största kund har jag frågat, och jag upprepar den frågan: Vad har staten gjort själv för att påverka avgifter eller icke avgifter?
Herr talman! Nu tycker jag att Anne Wibble rör till det. Staten är kund i den meningen att vi har ett avtal med PK-banken om att den skall utföra vissa tjänster åt staten. Dit hör att överföra medel till de konton som de statsanställda har. Sedan är den som har ett sådant personkonto kund gentemot PK-banken. Där har uppenbarligen införts en differentierad service, beroende på i vilken utsträckning man gör transaktioner på detta konto. Det är samma situation för PK-banken som för andra banker, om man flyttar över sina medel till en annan bank. Det tillkommer inte mig att föra diskussionen huruvida den ena banken är fördelaktigare än den andra.
Herr talman! Det är uppenbarligen så, som statsrådet Johansson också sade, att det finns ett avtal mellan staten och PK-banken om utbetalning just via sådana här personkonton. När det avtalet ursprungligen träffades ingick — huruvida det formellt angavs i avtalet eller inte vet jag inte — att man skulle få saldobesked och utbetalningsbesked. Statsrådet Johansson har själv hänvisat till att man inom regeringen är glad åt att besked om inbetalning inte kostar några pengar för de enskilda människorna. Jag tycker att det är utomordentligt ologiskt, om man inte då kan ha synpunkter på huruvida besked om saldo eller utbetalning skall kosta pengar eller inte.
Herr talman! Anne Wibble måste väl inse att det inte är fråga om en relation mellan staten, som för över lönen till ett konto, och PK-banken när det gäller att avgöra i vilken utsträckning som den differentierade service som sedan sker mellan banken och kunden skall vara avgiftsbelagd eller inte. Det måste vara en fråga mellan kunden och banken eller mellan kunden och bankerna, eftersom man kan byta bank. Prot. 1987/88:91 Jag upprepar att jag, när jag har uttalat mig om avgifter, har sagt att 24 mars 1988 kunden skall avgöra genom att väga bankernas debiterade kostnader mot varandra och utnyttja sin position som kund. Den uppmaningen kvarstår.
Spree Herr talman! Skall jag tolka Bengt Johansson på det sättet att staten är kund vid inbetalningstillfället och att statsrådets ambition inskränker sig till att vara glad över att det inte kostar någonting för de enskilda individerna att få besked om att inbetalning av lån eller pension har skett? I övrigt är han ganska ointresserad av vad det kostar eller inte kostar.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat socialministern varför kommunerna inte har fått skriftligt meddelande från socialstyrelsen angående de nya reglerna vid ombyggnad av ålderdomshem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det är en uppgift i första hand för bostadsverket att informera om de regler för den statliga bostadslångivningen som numera gäller.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 De nya reglerna för ombyggnad av ålderdomshem påverkar även tillämpningen av bestämmelserna om statsbidraget till social hemhjälp. Det är socialstyrelsens uppgift att informera om bestämmelserna för statsbidraget. Enligt vad jag inhämtat kommer information i form av ett meddelandeblad att gå ut i dagarna.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Bengt Lindqvist för svaret. Det var ju, som det står i svaret, den 15 maj 1987 — alltså för drygt tio månader sedan — som beslutet om ändrade statsbidragsbestämmelser för ombyggnad av ålderdomshem fattades. Under den tid som har förflutit har alltså socialstyrelsen inte i något av sina meddelandeblad berört denna fråga. Det är märkligt! Även om det i första hand är bostadsverket som skall informera om 32 statsbidragsbestämmelserna är det ju intressant för dem som är socialt verksamma ute i våra kommuner att snabbt få meddelande om nya premisser för verksamheten — inte minst när det gäller en sådan diskussion som nu förekommer rörande ombyggnad av ålderdomshem. Det är en ganska förvirrad inställning ute i kommunerna när det gäller denna fråga. Jag har personligen fått många telefonsamtal och brev. Jag har försökt förklara vilka bestämmelser som gäller. Socialstyrelsen går alltså ut med ca 70 meddelandeblad om året. Nog hade det väl ändå, statsrådet, varit rimligt att man i något av meddelandebladen under dessa dryga tio månader hade tagit upp frågan och informerat om vilka bestämmelser som gäller och vad de innebär. Statsrådet säger ju i slutet av sitt svar att det är socialstyrelsens uppgift att informera om bestämmelserna för statsbidraget och att meddelande skall komma ut ”i dagarna”. Det är väl ändå litet väl lång tid när det skall behöva gå tio månader innan det lämnas information?
Herr talman! Ändringar i bostadslångivningen är ju i första hand en fråga om bostadspolitiken, och därför är den viktigaste informationen den som lämnas av bostadsverket. Denna har också skett i betryggande ordning, enligt min uppfattning. Däremot kan jag hålla med herr Biörsmark om att det hade varit önskvärt att socialstyrelsen gått ut med ett meddelande om de konsekvenser för statsbidraget till social hemhjälp som riksdagens beslut också medförde.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som jag uppfattar så att även statsrådet har en viss kritik mot handläggningen av ärendet. Jag önskar därför att statsrådet tar upp det här med de berörda för att det inträffade inte skall upprepas utan att så här viktiga beslut — ja, över huvud taget beslut som rör information till kommunfolk — kommer med i de meddelandeblad som socialstyrelsen sänder ut. Man kan inte låta bli att få en viss misstanke att intresset att informera bland folk som arbetar på socialstyrelsen kanske inte har varit tillräckligt stort. Jag hoppas att så inte är fallet, men jag kan inte riktigt frigöra mig från misstanken att hjärtat inte har varit med när man har skrivit dessa meddelandeblad. Annars skulle säkert informationen ha kommit ut för länge sedan.

Herr talman! Bengt Westerberg har frågat statsministern om orsaken till att regeringen inte vidtagit några åtgärder mot statens förseningar av utbyggnaden av strålningskapaciteten vid Radiumhemmet i Stockholm. Statsministern har i socialministerns frånvaro överlämnat frågan till mig för besvarande. Radiumhemmet, som finns på Karolinska sjukhusets område, är en institution som kan komma i fråga för statlig investeringsersättning enligt läkarutbildningsavtalet. Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande, dens.k. NUU-nämnden, fick en ansökan om investeringsersättning och har i enlighet med sin instruktion granskat den utbyggnad som Stockholms läns landsting ville göra på Radiumhemmet. Jag har under den korta tid som stått till förfogande inte haft möjlighet att ta del av den skriftväxling som finns i ärendet och kan följaktligen inte bedöma på vilket sätt NUU-nämnden fullgjort granskningsarbetet. Med anledning av den kritik som framkommit har jag emellertid av NUU-nämnden begärt en skyndsam redovisning av handläggningen. Stockholms läns landsting har i dag sammanlagt nio s.k. bunkrar. Fem finns vid Radiumhemmet, två vid Södersjukhuset och två vid Danderyds sjukhus. Ytterligare två tillkommer nästa år vid Radiumhemmet. Stockholms läns landsting har i en utredning som var färdig 1984 beräknat ett behov av strålningskapacitet för 90 000 behandlingar år 1988. Numera beräknas vårdbehovet till ca 116 000 strålbehandlingar per år. Enligt hälsooch sjukvårdslagen ankommer det på landstinget att tillgodose detta behov. Den huvudsakliga orsaken till den situation som råder i dag är bristen på personal. Det bekräftas av det beslut om personalförstärkningar som styrelsen för nordvästra sjukvårdsområdet tog den 22 mars 1988, ett beslut som kunde ha fattats långt tidigare.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret. Det är litet märkligt att statsministern i ett läge som detta inte ställer upp och svarar på denna fråga, när han har åkt land och rike runt och talat om den kris som råder vid Radiumhemmet och riktat beskyllningar åt olika håll. Statsministern har i sjukvårdsminister Gertrud Sigurdsens frånvaro överlämnat frågan till statsrådet Bengt Lindqvist. Det naturligaste hade varit att statsministern själv hade kommit hit och besvarat den fråga som jag har ställt. Jag beklagar att han inte har gjort det. Det är även litet märkligt, att när Stockholms läns landsting vill diskutera NUU-nämnden med regeringen och vänder sig till socialdepartementet, får landstinget beskedet att det inte är socialdepartementet som har ansvaret för NUU-nämnden. Men när jag ställer frågor till Ingvar Carlsson om NUU nämnden överlämnas frågorna till socialdepartementet för besvarande. De problem som framkommit är inte på något sätt nya. Det är väl känt att NUU-nämnden i många sammanhang har bromsat angelägna investeringar vid undervisningssjukhusen. Redan i detta ärende tog det ungefär tre år från det att Stockholms läns landsting närmade sig statsmakterna till det att det första beslutet fattades. Då medgav man bara investeringar i två av de begärda fyra bunkrarna vid Karolinska sjukhuset. Det är alldeles uppenbart att NUU-nämnden har bromsat utbyggnaden och försvårat omhändertagandet av de patienter som det har varit fråga om. I går behandlades i socialutskottet ett förslag från bl.a. Britta Bjelle och flera motionärer som gick ut på att NUU-nämnden skulle avskaffas. Det har tidigare framförts sådana synpunkter från Landstingsförbundet, men regeringen har ännu inte reagerat på Landstingsförbundets skrivelse och de socialdemokratiska ledamöterna i socialutskottet sade i går nej till det förslag som bl.a. Britta Bjelle framförde. Jag skulle vilja fråga Bengt Lindqvist om han trots allt inte tycker att regeringen borde ha tagit ett större ansvar för denna fråga än vad man faktiskt har gjort.
Herr talman! Först och främst vill jag beträffande statsministerns frånvaro säga att han faktiskt har förhinder. Statsministern gjorde bedömningen att det beträffande de frågor som hade ställts, var bättre att en redovisning lämnades i kammaren så snart som möjligt, bl.a. rörande den nu av Bengt Westerberg ställda frågan. Jag vill också erinra om att det blir en stor sjukvårdspolitisk debatt i början av april i kammaren. I den kommer både statsministern och sjukvårdsministern att delta. Beträffande uppgifterna om när saker och ting inträffade i relationerna mellan Stockholms läns landsting och NUU-nämnden vill jag säga följande. Landstinget ansökte i maj 1983 om fyra bunkrar, dvs. byggnaderna i detta sammanhang. I september 1984 var man överens mellan de båda parterna om att två bunkrar skulle uppföras. Slutbesked, dvs. klartecken, om detta fick man från NUU-nämnden i september 1985. I oktober 1986 togs sedan diskussionen upp om de två utrustningarna för dessa båda bunkrar, och i juni 1987 kom beskedet om att nämnden var beredd att säga ja till dessa båda bunkrar. Det är en något annorlunda skildring än den som Bengt Westerberg gjorde.
Herr talman! Det är ostridigt att pengar har avsatts långt tidigare och att det är NUU-nämndens hantering av denna fråga som har bromsat investeringarna. Det framgår också av att landstinget har varit berett att sätta av de 75 Jo av kostnaden som landstinget skall stå för till fyra bunkrar, medan nämnden fram till nu bara har accepterat investeringar i två sådana. För närvarande pågår förhandlingar om en tredje bunker, vilka också har dragit på tiden. Dessutom är detta ingalunda det enda exemplet på att NUU-nämnden har bromsat investeringar. Vi har under de senaste dagarna fått vittnesmål från flera undervisningsjukhus som pekar i precis samma riktning, inte bara från Stockholms läns landsting utan också från Östergötlands läns landsting och från Göteborgs kommun, som ansvarar för sjukvården inom sitt område. Får jag fråga statsrådet Lindqvist: Är det inte rimligt att man mot bakgrund av alla dessa historier om hur NUU-nämnden bromsar investeringar avskaffar NUU-nämnden och därmed tillmötesgår Britta Bjelles och andras, däribland framför allt Landstingsförbundets, önskemål på denna punkt?
Herr talman! Låt mig erinra Bengt Westerberg om att jag nu har begärt in en skyndsam redovisning av NUU-nämndens handläggning av det aktuella ärendet. Jag vill också hänvisa framåt till den utfästelse som regeringen gör i samband med svaret på Blenda Littmarcks fråga. Vi framhåller att vi skall ta upp frågan om nämndens funktion och arbetssätt till diskussion under den tid som är kvar av nämndens nuvarande avtalsperiod. Därefter får vi se hur vi skall hantera dessa frågor framöver. Jag vill emellertid säga att det är ställt utom varje tvivel — vilket också understryks av det faktum att både Ingegerd Troedsson och Jan-Erik Wikström i sina tidigare statsrådsutövningar har varit berörda av denna fråga — att staten behöver ha någon funktion av det slag som NUU-nämnden upprätthåller. Det handlar dels om att från statens sida verkligen göra en prövning av hur utrustningen skall se ut vid våra undervisningssjukhus, med hänsyn till både forskning och läkarutbildning, dels om att göra nationella bedömningar av var resurserna skall finnas och av vilken fördelning på de olika sjukhusen en sådan utrustningspolitik skall leda till. Detta är NUU:s funktion. Det är inte alltid en gloriös och tacksam uppgift att göra dessa avvägningar och föra förhandlingar med ofta entusiastiska klinikföreståndare och lokala politiker.
Herr talman! Låt mig sammanfatta positionerna i denna debatt. För det första tycker jag att det är rimligt att NUU-nämnden avskaffas. Jag instämmer på den punkten i Landstingsförbundets krav. Det är beklämmande när statsrådet Lindqvist talar om entusiastiska klinikchefer när det handlar om att anskaffa utrustning för att hjälpa cancerpatienter. Jag förstår dock efter detta hans yttrande precis hur NUU-nämnden har tänkt i denna fråga. För det andra bör man se till att NUU-nämnden, fram till dess att den försvinner, inte bromsar nödvändiga investeringar i våra undervisningssjukhus. För det tredje: Om man är beredd att ta ett kostnadsansvar och dessutom — om jag förstår statsrådet Lindqvist rätt — vill behålla detta, bör det tillses att man inte vägrar att ta detta ansvar, något som Bengt Lindqvist i ett uttalande häromdagen antydde att han tyckte att staten borde göra. För det fjärde är det allvarligt när statsråd, inkl. statsministern, sprider felaktig information. Både Ingvar Carlsson och Bengt Lindqvist har i de senaste av dessa dagar gjort sig skyldiga till detta. För det femte är det allvarligt när statsråd skyller ifrån sig. Ge oss hela ansvaret också för NUU-nämnden, så skall vi se till att det händer mera.
Herr talman! Den salva som Bengt Westerberg just nu avlossade står inte riktigt i överensstämmelse med den politik som hans partivänner för i landstinget. I september förra året varnade den socialdemokratiska oppositionspolitikern Ola Rask för att vi var på väg in i en kris och att den krisen hade att göra med både personalsituationen och strålningskapaciteten. Socialdemokraterna har sedan — det var för resten i september — lagt fram Prot. 1987/88:91 ett personalpolitiskt program med en rad åtgärder som sammantaget skulle 24 mars 1988 kosta en och en halv miljard på fem år och som skulle ta itu med det som kanske egentligen är den verkligt stora frågan, nämligen skillnaden mellan de stora behov som föreligger och de personalresurser som faktiskt finns i det här sammanhanget. Det är där vi skulle kunna gå samman, Bengt Westerberg, och samarbeta om en utvecklingsplan för att förbättra personalsituationen. När det gäller NUU-nämnden har jag sagt att vi skall titta på dess handläggning, men jag är övertygad om att också frågan om ytterligare utrustning kommer att kunna tas upp till prövning.
Herr talman! Statsrådet Lindqvist för nu in debatten på andra ämnen, som jag gärna vid tillfälle skall diskutera med honom, t.ex. personalförsörjning och sjukvårdens organisation. Jag tycker inte att det här är rätt tillfälle, för det vi nu diskuterar är statens ansvar i sammanhanget. Jag förstår att Bengt Lindqvist hellre vill diskutera andra saker än just detta, men faktum är att staten i just detta speciella fall har ett större ansvar för att utrustning inte har anskaffats i tillräcklig omfattning än vad landstinget har. I de synpunkter på organisation och personal som Ola Rask har framfört i Stockholms läns landsting finns det säkert korn som man kan ta till vara, men framför allt borde Ola Rask diskutera med sina partivänner i Östergötland och Göteborg, där han har större möjligheter till inflytande. Vi skall nog klara landstinget och NUU-nämnden, om vi bara får ansvar för att göra det i fortsättningen.

Herr talman! Blenda Littmarck har i en fråga ombett statsministern att lämna en redovisning för den s.k. NUU-nämndens direktiv och verksamhet. Statsministern har i socialministerns frånvaro överlämnat frågan till mig för besvarande. NUU-nämndens direktiv framgår av 1977 års instruktion för nämnden , undertecknad av dåvarande hälsooch sjukvårdsministern Ingegerd Troedsson.

NUU-nämnden har från tid till annan utsatts för kritik. Det gällde t.ex. när den dåvarande regeringen inför forskningspropositionen 1981/82:106 behandlade frågan.

NUU har därvid att verka för en väl avvägd utveckling av berörda sjukvårdsenheter med iakttagande av gällande samhällsekonomiska och sjukvårdspolitiska riktlinjer.

I den pågående sjukvårdsdebatten har NUU-nämnden åter utsatts för kritik, främst från företrädare för berörda landsting och kliniker. Det finns anledning att närmare undersöka det skäliga i denna kritik. Därvid kommer även NUU-nämndens synpunkter att inhämtas.

OMR Kraven påspea Herr talman! Om det är riktigt att nämnden skulle ha försenat och sjukhusutrustning försinkat utrustningsutvecklingen inom undervisningssjukhusen i tio år, då förstår jag inte varför den nya instruktionen antogs av den borgerliga regeringen 1977 och sedan inte modifierades under tiden fram till 1982 då borgerliga regeringar satt vid makten. Jag tror att det finns anledning till en viss sans och måttfullhet kring denna fråga, för det första därför att det inte är huvudfrågan när det gäller situationen vid Radiumhemmet eller när det gäller cancervården som helhet inom Stockholms läns landsting, för det andra därför att NUU-nämnden har en mycket svår uppgift. Det är svårt att göra de avvägningar som nämnden är tillsatt att göra. Jag vill till sist påminna om att vi har gett uppdrag om framtagande av en redovisning för hur handläggningen av det aktuella ärendet har varit. Vi har också aviserat att vi kommer att göra en översyn av nämndens funktion. Vi har också erinrat om att den nuvarande ordningen gäller till utgången av 1989.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat statsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att ge NUU-nämnden sådana direktiv att undervisningssjukhusens krav på modern utrustning kan tillgodoses. Statsministern har i socialministerns frånvaro överlämnat till mig att besvara frågan. På Radiumhemmet finns i dag fem anläggningar för strålbehandling. Apparaturen förnyas successivt, vilket innebär att det på Radiumhemmet finns modern utrustning. Nästa år tas två helt nya anläggningar i bruk. I den senaste debatten har det förekommit kritik mot NUU-nämnden. Som jag framhöll i mitt svar till Blenda Littmarck finns det anledning att närmare undersöka det skäliga i denna kritik. Därvid kommer även NUU-nämndens synpunkter att inhämtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag skulle vilja ställa ett par kompletterande frågor. Det är ju så att regeringen har kommit fram till att hälsooch sjukvårdsfrågorna är så viktiga att statsministern bör vara ordförande i hälsooch sjukvårdsberedningen. Det är med anledning av detta som jag har ställt frågorna till statsministern, och jag tycker att det hade varit rimligt att han svarat på dem. Nu vill jag fråga biträdande socialministern: Var statsministern medveten om att man förhalade en rad framställningar om viktig apparatur inom det medicinska området som är framåtsyftande när det gäller medicinsk-teknisk utveckling? Om han var medveten om detta, vad gjorde då statsministern åt detta i sin egenskap av ordförande i hälsooch sjukvårdsberedningen som just, såvitt jag förstått, har till uppgift att handlägga framtidsfrågor inom hälsooch sjukvården? Biträdande socialministern säger att apparaturen förnyas successivt vid Radiumhemmet. Min fråga lyder: Är biträdande socialministern beredd att ta ansvaret för takten i förnyelsen när ansvariga borgerliga landstingspolitiker i Stockholm anser att takten är för långsam? Man har begärt mer apparatur i snabbare takt än vad regeringens organ har tillstyrkt. Det är detta som jag tycker är intressant i sammanhanget. Jag tycker det är oanständigt när både statsministern och biträdande socialministern rest runt i landet och klandrat den borgerliga majoriteten i Stockholm, samtidigt som det egna organet, som har en stor del av ansvaret i dessa sammanhang, inte har fullföljt sina åligganden på ett riktigt sätt. Jag vill gärna ha ett svar på dessa frågor som gäller statsministerns kunskap, ansvar och handlande i den bristsituation som råder för viktig medicinsk-teknisk utrustning vid undervisningssjukhusen.
Herr talman! Jag vill för det första säga att statsministern naturligtvis hade inskridit och vidtagit åtgärder om det hade varit hans bedömning att en statlig myndighet med så viktiga uppgifter som NUU-nämnden har förhalat en utveckling. Nu har vi begärt in en redovisning — jag säger detta för tredje eller fjärde gången — och med den som grund skall vi göra bedömningar av hur handläggningen av det här aktuella ärendet har skett. Jag har också aviserat att vi kommer att ta upp frågan om en översyn av nämndens funktionssätt på lång sikt. Längre går det inte att komma i den frågan i dag. Vad statsministern och jag har sagt i den här frågan ute i landet, det är att den kris som nu förvärras i Stockholms läns landsting när det gäller vården, och då inte minst cancervården, den bär Stockholms läns landsting i kraft av hälsooch sjukvårdslagen det huvudsakliga ansvaret för. Det är en kris som i väldigt hög grad har att göra med personaltillgången. Jag vill än en gång erinra om att våra socialdemokratiska kamrater i landstinget i höstas lade fram en plan med förslag till åtskilliga åtgärder till en kostnad av 1,5 miljarder på fem år — för direkta personalpolitiska insatser. Prot. 1987/88:91 Jag vill också erinra om att sjukvårdsstyrelsen i nordvästra distriktet nuimars 24 mars 1988 månad bestämt sig för att göra personalinsatser som också glädjande nog har precis det här syftet. Personalfrågorna är viktigast. Om det visar sig att NUU-nämnden såsom statens representant skulle ha förhalat en utveckling, så är det naturligtvis mycket allvarligt.
Herr talman! Jag tolkar biträdande socialministerns svar så, att statsministern var medveten om situationen i nämnden och gjorde bedömningen att han inte behövde ingripa. Därmed är statsministern också ansvarig för de förseningarna, enligt min uppfattning. Nu säger biträdande socialministern: Mina partikamrater i Stockholm har skrivit en lång promemoria där man föreslår åtgärder för 1,5 miljarder. Det är snart valår, Bengt Lindqvist. Men ha då i åtanke att landstinget i Stockholm hade fyra av dessa apparater i sin budget redan år 1981. Sedan har man successivt krävt att staten skall finansiera sin del av denna medicinsktekniska apparatur, men det har inte staten gjort. Staten har accepterat beträffande två apparater, och två väntar fortfarande. Biträdande socialministern! Det går inte för regeringen att krypa undan ansvaret i denna fråga!
Herr talman! Jag vet inte om Göte Jonsson inte lyssnar på vad jag säger. På statsministerns vägnar säger jag att om man hade gjort bedömningen att en statlig myndighet försenade och förhalade en viktig sjukvårdspolitisk insats, då skulle han säkert ha inskridit. Hur skulle det kunna tolkas som att statsministern faktiskt var medveten om detta? Det är rena dumheterna, herr talman! Det personalpolitiska program som socialdemokraterna arbetade fram och som presenterades i landstinget i höstas har mycket litet med det förhållandet att göra att det är val i september i år. Programmet har tagits fram mot bakgrund av en allvarlig situation i Stockholms läns landsting, och det är naturligtvis mot den bakgrunden som det skall bedömas. Det finns möjligheter för de borgerliga partierna att ta tag i personalsituationen, och det är bara att hoppas — inte minst för de cancersjukas skull — att detta verkligen sker.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall tolka biträdande socialministern. Om inte statsministern har varit medveten om situationen, borde han då inte — utifrån det faktum att han själv inom regeringen har tagit ansvaret för hälsooch sjukvårdsberedningen — ha varit medveten om situationen? Snart är det så att hela havet stormar inom regeringen när det gäller ansvarsfördelningen inom detta viktiga område. Och eftersom statsministern själv har tagit på sig denna viktiga uppgift, borde han ha varit medveten om förseningarna. Det gäller inte bara Radiumhemmet. S:t Görans sjukhus behövde en hjärt-ultraljudsmaskin för undersökningar av barn, men den försenades två 41 år. Inom Stockholms läns landsting har man själv varit beredd att köpa in viss apparatur och betala den, men då har deras revisorer sagt nej och talat om att de inte får göra så. Detta visar, herr talman, att regeringen har ett stort ansvar i den här frågan. Vi återkommer väl till denna debatt, men jag vill säga att jag tycker det är mycket märkligt av regeringsrepresentanter att åka land och rike runt och sprida desinformation om orsaken till dessa viktiga problem.
Herr talman! NUU-nämndens uppgift är att bedöma behoven av utrustning främst utifrån forskningsoch utbildningssyften. Landstinget har det direkta ansvaret för sjukvårdssituationen inom området, i kraft av hälsooch sjukvårdslagen. Det är ett ansvar som landstinget aldrig kan komma ifrån. Det är landstinget obetaget att, om man så vill, införskaffa utrustning enbart för vård. Det som diskuteras tillsammans med NUU-nämnden är samarbetsområdet, där en utrustning skall tjäna både utbildningsoch forskningssyften samt användas i klinisk behandling.
Herr talman! Nu åker biträdande socialministern slalom ordentligt. Ena gången säger han: NUU-nämnden bedömer om det finns behov ur forskningsoch utbildningssynpunkt. Nästa gång säger han att landstinget självt skall bedöma huruvida det finns behov ur allmän sjukvårdssynpunkt. Det råkar vara så att landstinget har gjort bedömningen att det finns ett behov ur såväl allmän sjukvårdssynpunkt som forskningsoch utvecklingssynpunkt. Vid ett undervisningssjukhus är det ju mycket svårt att skilja mellan de storheterna. Statens organ har sagt att resurser inte behövs i enlighet med vad landstinget har bedömt. Man kan då inte stå i kammaren och säga att landstinget självt måste ta ansvaret. Hela syftet med det fördelade kostnadsansvaret är ju att man skall komma överens. Det går inte att komma ifrån att regeringens organ har bromsat medicinskteknisk utveckling inom viktiga specialiteter i praktiskt taget hela vårt land.

Herr talman! I statsrådet Gertrud Sigurdsens frånvaro besvarar jag frågan. I tidigare frågesvar i dag har jag redogjort för regeringens syn på den aktuella situationen när det gäller kapaciteten för strålbehandling i Stockholms läns landsting. När det gäller frågan om ökade resurser till sjukvården i allmänhet ber jag att få hänvisa till den sjukvårdspolitiska debatt som skall hållas här i kammaren den 8 april. Då deltar både statsminister Ingvar Carlsson och socialminister Gertrud Sigurdsen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Att Radiumhemmet i Stockholm blev den klinik som kom att synliggöra situationen inom vården var en tillfällighet. Det som avslöjades genom Radiumhemmets akuta situation kunde lika gärna ha hänt på en medicinklinik, en kvinnoklinik eller inom något annat område. Det är inte alls ovanligt att andra kriterier än de rent medicinska är avgörande för vilka som skall få vård. Det går nu inte att blunda för problemen inom vården längre. De är en följd av flera års nedskärningar inom den offentliga sektorn. När regeringen med stöd av de borgerliga partierna kräver att lönerna inte får öka med mer än 4 90, innebär det ett rent skamgrepp mot vårdpersonalen. Det är helt förståeligt att personalen slutar inom sjukvården. Sjukvårdens resurser bestäms genom politiska beslut. Politikerna tar emellertid inte ansvar för konsekvenserna. Hur prioriteringen av knappa resurser skall gå till, överlåts till vårdpersonalen. När inte alla kan få vård efter behov, tvingas olika prioriteringar fram. Vad skall egentligen vårdpersonalen göra? Vad politikerna däremot skall göra är helt klart. Det första vi skall göra är att sluta att skylla ifrån oss ansvaret på andra syndabockar, vare sig det är NUU-nämnder eller enskilda. I denna allvarliga situation känns det bara osmakligt. Det behövs konkreta förslag om hur vi skall klara sjukvårdens finansiering. Jag tycker också, herr talman, att det är beklagligt och illavarslande att regeringen inte kan erkänna att vårdkrisen beror på bristande resurser. Om man inte vill se grunden till problemen, finns det heller inte några förutsättningar för en lösning.
Herr talman! Jag är den förste att hålla med Margö Ingvardsson om att det nu är dags att sluta med all pajkastning på det här området. Situationen är så allvarlig att alla goda krafter behövs för att med gemensamma tag skapa en utveckling inom sjukvårdsområdet som vi kan känna ansvar för och tycka stå i överensstämmelse med vad människor har rätt att begära av oss. Vi skall sätta målen högt. Jag vill nämna att statsministern med anledning av de senaste dagarnas sjukvårdsdebatt har inbjudit Landstingsförbundets styrelse till en ordentlig genomgång av vårdsituationen i hela landet. Statsministern tänker sig därvid att Landstingsförbundet skall få tillfälle att samlat redovisa de problem och möjligheter som finns i de olika landstingen. Vi kan få en heltäckande bild av den brist på personal som råder i en hel del regioner, och vi kan få en ordentlig genomgång av de vårdfrågor som mera på sikt kommer att kräva uppmärksamhet och resurser av oss. Utöver de initiativ som jag har redovisat i tidigare frågesvar är detta enligt min mening utomordentligt viktigt. Jag tycker att vi allesammans också kan se fram mot den debatt som skall äga rum här i riksdagen och som jag hoppas också blir till nytta för den totala planeringen inom den svenska sjukvården.
Herr talman! Beskedet från Radiumhemmet om åldersgränser i vården var mycket obehagligt, men det var helt nödvändigt. Det var nödvändigt på så sätt att det på ett påtagligt sätt visade hur det ser ut inom vården i dag. Alla som kommer i kontakt med vården — vare sig man är patient, anhörig eller personal — kan se att sjukvårdens problem beror på brist på resurser. Det är bara politikerna som hittills inte har velat inse det. Det som har hänt på Radiumhemmet är bara toppen på ett isberg, som vi nu har fått skåda. Men det är oerhört viktigt att man erkänner vad de grundläggande problemen beror på. Jag tycker att det vore bra om statsrådet här i dag kunde tala om vad regeringen anser är de grundläggande problemen. På så sätt kunde vi skapa en bra grund för den debatt om sjukvården som vi skall ha den 8 april. Annars riskerar vi att få en ny debatt, där man käbblar om vem som har ansvaret för den uppkomna krisen.

Herr talman! Hans Lindblad har frågat mig om jag — under förutsättning att den tolkning som Sveriges Lokalradio gjort av företagets avtal med staten är riktig — vill medverka till att den form av kommunal information som har skett i Ljusdal ändå kan fortsätta. Jag vill inledningsvis, herr talman, bara nämna att i rubriken står ordet närradiosändningar, vilket jag beklagar. Interpellationen avser inte närradio, utan lokalradions s.k. allemansradio. Bakgrunden till interpellationen är att direktsändningarna i radio av fullmäktigesammanträdena i Ljusdals kommun som kunnat åstadkommas genom s.k. allemansradio och genom samarbete mellan Radio Gävleborg och Ljusdals radioförening skall upphöra. Orsaken är att det förslag till avtal som förelegat med radioföreningen i Ljusdal har visat sig strida mot 11 § i Sveriges Lokalradio AB:s avtal med staten. Allemansradion är en programform som funnits inom lokalradion och som innebär att enskilda personer eller organisationer, delvis i utbildningssyfte, producerar radioprogram. Lokalradion har varit programansvarig för sändningarna. Under åren 1981-83 genomfördes i samverkan med dåvarande närradiokommittén försök med allemansradio i utvidgad form i Ängelholm och Ljusdal. Verksamheten i Ljusdal fortsatte sedan med stöd från Radio Gävleborg fram till år 1987. Bl. a. direktsändes kommunfullmäktiges sammanträden i Radio Ljusdal. Den verksamhet som bedrivs av Sveriges Radio-koncernen skall stå i allmänhetens tjänst. Den skall vara självständig, dvs. programverksamheten skall stå fri i förhållande till såväl staten som andra maktcentra. Om detta råder en bred politisk enighet. Denna grundtanke kommer på olika sätt till uttryck i det regelverk som styr koncernens verksamhet. Ett viktigt exempel är radiolagens föreskrift om att programföretagen ensamma skall avgöra vad som skall förekomma i en sändning. Ett annat är det förbud mot s.k. sponsring som finns inskrivet i programföretagens avtal, för lokalradions del i den nämnda 11 §. Hit hör också reglerna för hur medelstilldelningen skall gå till, vilka innebär att regeringens och riksdagens inflytande begränsas till att ange de ekonomiska ramarna för hela koncernens verksamhet. Moderbolaget fördelar medlen mellan de enskilda företagen, vilka i sin tur självständigt beslutar om hur tilldelade resurser skall användas. På radiooch TV-området finns också ett lagstadgat förbud mot censur, dvs. ett hinder mot förhandsgranskning av det som ett programföretag tänker sända. I stället granskar radionämnden i efterhand om programföretagen utövat sin sändningsrätt i enlighet med radiolag och avtal. Jag har sett det som positivt att lokalradion kan bevaka så betydelsefulla händelser på det lokala planet som t.ex. kommunfullmäktigesammanträden. Som jag nyss har redovisat kan dock beslut om sådana sändningar fattas endast av lokalradion själv. Detsamma gäller frågan om hur sådana program skall utformas. Olika lokalradiostationer löser detta på olika sätt. Även inom närradion, som verkar under helt andra betingelser, förekommer sådana programinslag. Det finns med andra ord olika sätt att förse allmänheten med kommunal information med hjälp av ljudradio. Gällande radiolagstiftning och de överenskommelser som på grundval av riksdagens beslut har träffats med Sveriges Radio-företagen innebär emellertid att regeringen inte har möjlighet och inte heller anledning att kräva eller på andra sätt medverka till att en viss typ av program sänds.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det rör ju mest formella ramar och blev väl därmed inte så engagerat. I en mening fanns det emellertid i varje fall litet av känsla och viljeyttring. Det var när statsrådet sade att han har sett det som positivt att lokalradion kan bevaka så betydelsefulla händelser på det lokala planet som t.ex. kommunfullmäktigesammanträden. Vi har ju tidvis i Sverige en diskussion om ljudradions låga lyssnarsiffror. Det är litet svårt för ljudradion att hitta sin nisch i konkurrens med TV. Men i Ljusdal känner man inte det här problemet. Ljusdals kommun är ett område där radion fått stor betydelse i människors dagliga liv. Det beror på de aktiviteter som utvecklades under åren med allemansradio. Våren 1987 gjordes en undersökning som visade att 74 20 av medborgarna någon gång under veckan hade tagit del av sådana radiosändningar. Så höga siffror har nog aldrig mätts upp på någon annan ort i landet. I mer än fem år har fullmäktigedebatterna sänts direkt. Nu har ju Ljusdal en mycket intensiv kommunal debatt, vilket väl inte bara är radions förtjänst. Det finns betydligt fler partier i kommunen än vad det brukar finnas i andra kommuner. Vissa frågor har engagerat människor mycket, inte bara Edängefrågan utan även andra. Det är uppenbart att människor ute i Ljusdals kommun — en kommun vars yta omfattar 54 kvadratmil— har kunnat följa kommunfullmäktigesammanträdena. En kväll med intensiv konkurrens från en populär TV-utsänd idrottstävling och med ett vackert vårväder företogs en mätning som visade att 16 76 av invånarna hade föredragit fullmäktigedebatten via radio. Statsrådet sade att utsändningarna hade fortsatt fram till år 1987. I verkligheten fortsatte de ända fram t.o.m. februarisammanträdet i år. Vid det tillfället vände sig fullmäktigeordföranden Göran Thunell direkt till medborgarna. Han talade om att detta tyvärr var sista gången som debatten kunde sändas i radio, direkt till lyssnarna. De första signalerna om att verksamheten skulle upphöra kom hösten 1986. I det läget menade man på Radio Gävleborg att utsändningarna inte kunde fortsätta. Radioföreningen i Ljusdal tog då ett initiativ till att försöka hitta former för att kunna fortsätta ungefär som förut. Man hade förhandlat med Radio Gävleborg, och man hade också kontakter med ledningen i Stockholm för lokalradion. Tolkningen av 11 §, som sedan satte stopp för det hela, var tydlingen inte alldeles självklar. Varken ledningen för Radio Gävleborg eller den centrala ledningen för lokalradion hade några invändningar förrän lokalradions jurist förklarade att sändningarna stred mot nämnda paragraf. Nu kommer förmodligen de fem sändare som televerket monterat för allemansradions räkning att försvinna. Allemansradions i Ljusdal mycket viktiga roll som förmedlare av debatt från kommunfullmäktige ut till invånarna i kommunen medförde en närkontakt med människor av den grad som de flesta inte kunde drömma om var möjlig. Man kan fråga sig: Varför beslutade Radio Gävleborg att upphöra med verksamheten? En tanke är kanske att man antingen skall sända fullmäktigesammanträden i alla kommuner eller också ingenstans. Men i Ljusdal är aktiviteten redan etablerad. Människor har vant sig vid den, och eftersom Ljusdal är en av de största kommunerna till ytan i länet, är det naturligtvis svårt för invånarna att ta sig till fullmäktigelokalen. Man kan fråga sig: Vad ligger bakom tanken att om man inte har utsändningar i alla kommuner får man inte heller ha sådana i Ljusdal? Jag tycker att det är positivt att statsrådet inser lokalradions möjligheter att bevaka lokala händelser av typen fullmäktigesammanträden. Mina frågor till statsrådet Göransson är: Har statsrådet klart för sig den speciella roll som lokalradioutsändningarna just i Ljusdal har fått för att öka det politiska intresset och för att kanalisera information till människor? Har statsrådet förståelse för den besvikelse som invånarna i Ljusdal känner när möjligheten att följa den kommunala debatten plötsligt har tagits bort från dem?

Herr talman! Jag har stannat kvar här i kammaren därför att jag har intresse av att ta del av statsrådet Bengt Göranssons svar i det här ärendet. Allemansradion i Ljusdal och dess fortsatta verksamhet har varit ett ämne som intresserat många i kommunen, inte minst Ljusdals radioförening, som tappert och träget har arbetat med att skapa trevliga program. Det har varit program som verkligen haft innehåll och inte minst kvalitet. En pensionär har haft en återkommande seniorkvart, och det har varit ett mycket uppskattat program. Radioföreningen har haft många fina program, som tillfredsställt den stora allmänheten. Föreningslivet har också kunna föra ut sina budskap. En nybildad förening, Färilas Framtid, har tack vare allemansradion kunnat delge kommunens invånare sina framtidsplaner, för att ta några exempel. Allt detta har skett utan kostnad. Efter vad jag förstår, vilket också statsrådet säger i sitt svar, är det 11 § i Sveriges Lokalradio AB:s avtal med staten som sätter käppar i hjulet för att kommunen skall kunna medverka till att finansiera verksamheten. Därmed, herr talman, har allemansradion i Ljusdal tystnat. Men så länge som ledningarna finns kvar finns också hoppet om en verksamhet kvar. Personligen tror jag att Radio Ljusdal kommer att uppstå igen, men i en annan skepnad. Som ledamot av närradionämnden kan jag tala om att partivännerna redan har talat med mig om ett eventuellt inrättande av närradio. Men då är vi där igen. Försvinner allemansradion blir det penningen som avgör vilket budskap och vilken förening som kommer ut i etern. Vi har små organisationer och mycket glesbygd. Nu har vi varit bortskämda med att kunna höra allemansradions sändningar över hela kommunen. Men vad gäller närradion kommer femkilometersgränsen att sätta stopp för radiosändning över hela kommunen. Dock får närradionämnden i dag göra avsteg från huvudregeln om närradiosändarnas räckvidd, och så sker också. I de 149 sändarområden där sändningstillstånd har beviljats har närradiomyndigheten medgett att 58 sändare får sända med ökad räckvidd. De sammanslutningar som sänder närradio skall betala kostnaderna för verksamheten. Det utgår således inga statliga bidrag till verksamheten. Herr talman! För dagen har vi bara att konstatera den problematik som föreligger. Kanske, herr statsråd, är det nu dags att vi modifierar riksdagens tidigare beslut om närradiosändarnas räckvidd. För kännedom kan jag tala om att riksdagens kulturutskott föreslår att närradiolagen skall ses över. En fråga som behöver ses över är just sändarnas räckvidd. Den frågan skall vi behandla i riksdagen den 8 april. Får vi en positiv behandling som innebär att man ser över lagen, kanske man så småningom kan höra närradiosändningarna över kommunerna i deras helhet.
Herr talman! Jag har haft möjlighet att ganska tidigt bekanta mig med allemansradion i Ljusdal. Jag var ganska ny som medlem av regeringen när jag besökte Ljusdal och blev informerad om verksamheten. Det var under det skede då vi hade en intensiv diskussion om vilken modell som vi skulle välja för det som sedan blev närradion, då vi alltså hade en försöksverksamhet med en lokalradioorganiserad allemansradio och då det på flera orter fanns närradioverksamhet. Den diskussionen ledde så småningom till att riksdagen beslutade att närradiomodellen var den som skulle etableras. Det skedde inte helt utan motsättningar. Bl. a. i mitt eget parti hade vi synpunkter på vilken modell som skulle väljas. Men vi valde alltså närradiomodellen och sade: Detta blir föreningarnas radio. Detta är en del av bakgrunden till att allemansradion, som fanns och var etablerad i Ljusdal, också har bestått i Ljusdal. Därför tycker jag, Hans Lindblad, att man inte skall använda frånvaron av allemansradio på andra orter än Ljusdal som ett argument mot Ljusdal. Allemansradion finns där av alldeles speciella skäl och etablerades där. Detta bör man naturligtvis i programplanering kunna ta viss hänsyn till — utan att jag därmed, herr talman, har gjort några uttalanden om lokalradions programpolitik. Jag tillåter mig dock att i detta stycke göra en iakttagelse av verkligheten sådan den är — inte så som den kan förefalla när man gör översiktsbeskrivningar på ett kartblad. Iris Mårtensson! En närradioetablering kan naturligtvis vara en möjlighet. Med Ljusdals speciella geografiska struktur bör det väl finnas möjligheter att medge sådana avsteg att området faktiskt kan täckas. Angående den sista frågan, om närradioverksamheten framöver, är jag naturligtvis medveten om att det nu efter fem sex år finns anledning att se över reglerna. Vi kan konstatera att i dag görs inte regelskrivningar för närradio som vi vill etablera i en viss riktning. Vi har nu en närradio som är etablerad, och av den verksamhet som bedrivs bör vi kunna dra slutsatser om vilka förändringar som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna utvecklas i den riktning den redan har börjat utvecklas i — inte för att verksamheten skall få en annan inriktning. Beslutssituationen är alltså en annan än vad vi har haft tidigare, och därför ser jag positivt på möjligheterna att få en diskussion om närradions fortsatta verksamhet. Det är viktigt att vi får möjlighet att göra detta. Herr talman! Jag vill till sist säga att jag förutsätter att lokalradion när det gäller denna typ av verksamhet bör vara intresserad av att sända sådant som folk verkligen vill lyssna på.
Herr talman! Jag förmodar att 11 § på sin tid tillkom för att förhindra kommersiell påverkan i närradion. Det är dock svårt att tänka sig något mindre kommersiellt än ett svenskt fullmäktigesammanträde! Jag tycker att det som statsrådet sade var mycket positivt, dvs. finns det en verksamhet som har arbetats in skall man ta hänsyn till den. Flera års verksamhet i allemansradion har lett till att fler och fler människor lyssnar och även vant sig vid att lyssna på fullmäktigesammanträdena. Fullmäktigesammanträdena i Ljusdals kommun når i en helt annan utsträckning ut till människor än vad de normalt gör. Finns dessa sändningar redan sedan flera år tillbaka, tycker jag det är märkligt att de skall tas bort. Radio Gävleborg avstår alltså från en stor andel av sina lyssnare — människor som har vant sig vid att lyssna på den politiska debatten. Att agera på detta sätt är mycket fantasilöst av lokalradion i Gävleborg. Jag upplever att statsrådet egentligen i själen tycker likadant som jag.
Herr talman! Jag anser inte att man skall hänga upp allt på fullmäktigesammanträdena. Det finns också många andra program som jag vet att invånarna i Ljusdals kommun kommer att sakna. Statsrådet Bengt Göransson! Vi har haft närradion så pass länge — vilket även statsrådet nämnde — att man kan se hur det hela fungerar. När något har skapats och när man har haft det några år kan man se konsekvenserna. Man kan plocka fram positiva och negativa aspekter. Därefter kan förändringar göras. Det är just i denna situation vi befinner oss i dag när nu kulturutskottet föreslår att vi skall se över vissa saker inom närradion.
Herr talman! Låt mig bara få göra ett tillägg angående 11 §. Paragrafen gäller inte uteslutande de kommersiella företagens påverkan. Vi har också anledning — det vill jag understryka — att vara vaksamma så att vi inte etablerar en myndighetsradio. Jag är litet ängslig för en radioverksamhet som genomgående skulle ha teman av typen ”Bli vän med ditt elverk”.

Herr talman! Gunnar Björk har frågat mig om regeringen är beredd att påskynda arbetet med att utarbeta en nordisk miljöhandlingsplan och vidare om regeringen vill arbeta för att en ”extrasession” anordnas kring miljöfrågor i Nordiska rådets regi i samband med utskottsmötena i november 1988. De nordiska miljöministrarna avser att till Nordiska rådets session år 1989 redovisa både ett nordiskt handlingsprogram på miljöområdet och ett särskilt program mot havsföroreningar. Detta innebär en försening jämfört med de ursprungliga planerna. En anledning till denna försening är att endast Sverige har underlag i form av nationella planer på bl.a. havsföroreningsområdet. Det hittills redovisade utkastet till handlingsprogram motsvarade bl.a. därför inte de krav vi måste ställa. Därför beslutades om ytterligare tid för att arbeta fram ett nytt program. Den svenska regeringen, som nu har ordförandeskapet i ministerrådet, har tagit initiativ till att intensifiera arbetet med att ta fram ett gemensamt nordiskt program på miljöområdet. Målsättningen är att presentera ett program som anger mål för olika delområden och när dessa mål skall vara uppnådda. Förutsättningarna för att man skall kunna ta fram ett nordiskt miljöprogram är att varje land tar sitt ansvar för att göra nationella planer och förverkliga de uppsatta målen. För svenskt vidkommande utgör regeringens miljöpolitiska proposition tillsammans med propositionerna på trafikpolitikens, energipolitikens, jordbrukspolitikens och på kulturmiljöns områden en redovisning av hur omsorgen om miljön skall omsättas i handling och i fortsättningen genomsyra varje samhällsområde. Sverige har således redovisat sitt bidrag till en avgörande förändring, inte minst på de områden som är aktuella i det nordiska samarbetet, dvs. såväl insatserna inom Norden som det gemensamma uppträdandet i internationella förhandlingar. Vid de överläggningar som ägde rum mellan de nordiska miljöministrarna och parlamentariker i samband med Nordiska rådets session i Oslo kom man överens om att ministerrådet skall redovisa ett förslag till program på miljöområdet i sådan tid att parlamentarikerna skall kunna lämna synpunkter på det i samband med utskottsmötena i november 1988. Om det vid det tillfället skall kallas till en extrasession med Nordiska rådet är i första hand en fråga för Nordiska rådets presidium.

Herr talman! Miljöfrågorna i Norden blir alltmer brännande. Det visade de debatter som förekom vid Nordiska rådets session i Oslo för några veckor sedan. Tyvärr verkar det som om avståndet mellan ord och handling fortfarande är alltför stort. Miljöfrågorna är internationella. Miljöförstöringen känner inga gränser. Det är därför viktigt att initiativ på miljöområdet tas nationellt, nordiskt och internationellt. Förhoppningen var att miljöministrarna i samband med Nordiska rådets session i Oslo skulle ha lagt fram någon form av handlingsplan för miljöfrågorna och även ett särskilt program mot havsföroreningar. Många talare beklagade vid olika tillfällen under veckan miljöministrarnas brist på handlingskraft på detta område. Enligt planerna, som också miljöminister Birgitta Dahl nu verifierar, kan en plan, med nuvarande inriktning av arbetet, bli klar först till 1989 års session. Jag tycker att det är beklagligt. Svaret visar också att miljöministern inte räknar med att skynda på arbetet. Hon säger att parlamentarikerna i Norden vid utskottsmötena i november kan få lämna sina synpunkter på arbetet. Det som krävs i stället är att vi får fram beslut och konkreta ställningstaganden. Det räcker inte med några allmänt mästrande uttalanden om att parlamentarikerna skall få lämna synpunkter. Eftersom inget handlingsprogram fanns vid Oslosessionen, tog den nordiska mittengruppen ett initiativ för att kalla till en extra session i samband med höstens utskottsmöten i november som man räknar med att hålla i Danmark. Att det, som Birgitta Dahl säger i sitt svar, är Nordiska rådets presidium som skall fatta beslutet är riktigt. Men det handlar också om att det skall finnas ett färdigt program att behandla. Det gäller nu att Birgitta Dahl sätter till alla klutar och inte försöker skylla på att ämbetsmännen inte har agerat tillräckligt kraftfullt. Det försökte hon nämligen göra i Oslo. Det är ändå regeringarna som skall styra ämbetsmännen på miljöområdet, och inte tvärtom. För att vi skall få en ordentlig nordisk dialog på miljövårdsområdet krävs nu konkreta samtal om de problem som förekommer. Då går det inte heller att från svensk sida, kanske ibland i en något överlägsen ton, förklara att vi i Sverige är bäst. I Norden är tre länder av fem styrda av socialdemokrater. Det är kanske därför ingen tillfällighet att miljöfrågorna hanteras så långsamt som sker i dag. Sverige har tidigare spelat en central roll i det internationella arbetet på miljövårdsområdet. Den definitiva inställning som Birgitta Dahl nu visar i sitt svar är ett steg i fel riktning. Den fråga som jag har ställt till miljöministern, om regeringen är beredd att påskynda arbetet för att underlätta en s.k. minisession enligt det förslag som mittenpartierna har framlagt, kvarstår obesvarad efter Birgitta Dahls svar.
Herr talman! Med ökad tyngd har miljöpolitiken kommit i centrum, och detta gäller inte minst havsföroreningarna. Det var ju bl.a. därför som vi efterlyste den nordiska handlingsplanen för några veckor sedan vid Nordiska rådets möte i Oslo. I denna kammare har vi ofta debatterat utsläpp i havet — utsläpp som också kommer från våra grannländer. I det sammanhanget vill jag fråga: Hur ser det hela ut och hur angeläget är arbetet? Några fragment: I Norge förekommer industriutsläpp från bl.a. Glommaälven, vilka förs genom havsströmmar ner mot vår västkust; Idefjorden på gränsen mellan Sverige och Norge är i stora delar död till följd av de stora utsläppen. Man kan säga att Norge rimligen borde ha samma förutsättningar som Sverige att komma till rätta med de egna utsläppen. I Finland råder motsvarande förhållanden, och liksom Norge konkurrerar den finländska massaindustrin med den svenska på världsmarknaden samtidigt som Finland medger större utsläpp än vi. De gemensamma vattnen Bottenviken och Östersjön är ju starkt förorenade. Jag kan lägga till ett par ord om Danmark också. Även om folketinget har skärpt lagstiftningen läcker Danmarks jordbruk stora mängder närsalter till det gemensamma havet. Också problemen med bl.a. Köpenhamns reningsverk och utsläpp till Öresund från andra håll har varit utomordentligt stora. Vår svenska miljöminister har redovisat en miljöproposition som visserligen inte kommer att debatteras här i kammaren förrän de sista dagarna av detta riksmöte — och förslagen innebär ju skärpningar, bra sådana på flera punkter — men ändå kan det väl konstateras att även de föreslagna skärpningarna kommer att vara otillräckliga. Jag skall inte föregripa den diskussionen, men inte heller den handlingsplan mot havsföroreningar och den revision som har varit på tal har ju kommit till stånd. Den lilla översikt jag gjorde över förhållandena när det gäller våra nordiska grannländer och problemen här i Sverige visar ju att det är stora uppgifter som väntar nationellt lika väl som internationellt och naturligtvis alldeles särskilt på det nordiska planet. Nu erkänner miljöministern att det inte har blivit någonting av den plan som var utlovad. Den har blivit försenad. Det sägs också att det nu är den svenska regeringen som innehar ordförandeskapet och är ansvarig för ledningen av arbetet samt att man skall ta fram ett gemensamt program. Då blir frågan: Hur och hur snabbt? Miljöministern säger i svaret att varje land får ta sitt ansvar. Ja, det är i och för sig riktigt, men det kan väl inte enbart vara så? Ponera att något land skulle vara motspänstigt och motsträvigt. Skulle detta då innebära att vi inte kan räkna med att det utarbetas en handlingsplan? För min del menar jag att vi måste sätta press också på våra grannländer. De kan inte få uppleva att det här är någonting de kan anta eller förkasta, utan detta är ett gemensamt ansvar. Naturligtvis har också ledningen för ministerrådet ett särskilt ansvar att se till att det händer saker. Miljöministern säger att det blir Nordiska rådets presidium som får ta ställning till frågan om det skall bli ett möte i höst eller inte. Mendet är ändå så som Gunnar Björk påpekade, att det ju måste finnas någonting att behandla. Denna fråga, herr talman, blir något av ett test både på ministerrådet och på den ledning som ministerrådet har i miljöfrågorna. Politik handlar om förmåga, men rätt mycket också om vilja, och detta gäller ju i högsta grad miljöpolitiken. Jag skulle vilja hemställa, herr talman, att miljöministern ändå ger litet på hand. Det bör nu sättas i gång ett så aktivt arbete som det är realistiskt möjligt att genomföra, så att vi med goda förutsättningar kan ha en extrasession i november, då miljöpolitiken skulle realbehandlas för att den nordiska handlingsplanen snabbare skall kunna komma fram. Detta är nämligen någonting som är angeläget både för Sveriges riksdag och för de samlade nordiska parlamenten.

Herr talman! Får jag först säga att skälen till att jag så starkt underströk betydelsen av att de enskilda länderna har nationella handlingsplaner som bas för ett sådant här nordiskt program är av två slag, båda sakliga. Det ena är att det ju inte blir någonting av åtagandena om de inte är förankrade i konkreta mål för vad man skall göra hemma. Vi vill ju ha ett konkret program, inte ett som bara innehåller vackra deklarationer. Det andra är att detta uttryckligen var beslutet vid Nordiska rådets session i Helsingfors förra året, när uppdraget gavs till ministerrådet att ta fram program som skulle basera sig på nationella planer. Jag anser att vi skall leva upp till det och har som miljöminister i Sverige sett till att vi för vår del har konkreta nationella planer, som kan läggas till grund för framtagande av nordiska planer eller internationella avtal. Detta behövs också t.ex. för att vi skall kunna följa upp de beslut som fattades vid det möte om Östersjön som hölls i Helsingfors nyligen — ett svenskt initiativ, Gunnar Björk, och ett av många svenska initiativ som har tagits under de senaste åren. Vi mötte mycket motstånd, både för att mötet skulle äga rum på ministernivå och för att vi ställde vissa andra krav. Beslutet blev att samtliga länder som deltog till 1989 skulle redovisa nationella program för hur de åtaganden som gjordes skall uppfyllas. Det tidsschema jag redovisade i mitt svar var det som ministrarna och parlamentarikerna kom överens om i Oslo, nämligen att ta fram ett program som var färdigt så att parlamentarikerna skulle få tillfälle att konkret delta i utformningen av det slutliga programmet vid mötet i november. Det jag redovisade var alltså ett referat av de saker vi kom överens om. Omedelbart efter det att vi återvänt hem har vi emellertid från svensk sida satt i gång ett arbete som innebär att vi följer ett betydligt snabbare tidsschema. Jag har redan skrivit till mina nordiska kolleger och föreslagit att vi genast skall tillsätta en gemensam arbetsgrupp på statssekreterarnivå, eller i varje fall en grupp ledd av statssekreterare, med uppgift att ta fram ett program som skall kunna diskuteras av ministrarna vid ett möte i augusti i år. Förslaget skall alltså, om det finns god vilja på alla håll, kunna vara färdigt så att man i och för sig, om man kommer fram till att så skall ske, kan ha en extrasession och ta beslut redan i november. Den inriktningen har det arbete som vi redan har inlett — en inriktning som vi skrivit till våra kolleger att vi bör enas om. Vi har också redan satt i gång ett konkret arbete för att ta fram förslag till ett sådant program. Bland de olika ting som detta innehåller, och som vi själva arbetar med och tänker inleda diskussioner med våra kolleger om, märks särskilda konkreta insatser i gränsområdena när det gäller havsföroreningar. Det gäller t.ex. samarbete mellan Norge och Sverige om Idefjorden, Glomma och Bohuskusten, mellan Danmark och Sverige om Öresund, mellan Danmark, Norge och Sverige om Kattegatt och Skagerrak och mellan Finland och Sverige inte minst vad beträffar Outokumpu och massaoch pappersindustrins klorutsläpp. Jag vill också säga att det är utomordentligt viktigt att vi kan komma överens för att vi skall kunna uppträda gemensamt i internationella förhandlingar. Här verkar nu Sverige i hög grad pådrivande, både när det gäller luftföroreningar och när det gäller vattenföroreningar. Det är ett mycket mödosamt arbete. Vi hart.ex. inte de andra länderna med oss då det gäller just massaindustrins klorutsläpp, och vi har inte mer än Danmark av de nordiska länderna med oss när det gäller kväveförhandlingarna. Att Danmark är med oss beror på att det danska folketinget — oppositionen, ledd av socialdemokraterna — har tvingat den borgerliga regeringen att gå med på de krav som vi vill driva i kväveförhandlingarna. Med bestämdhet tillbakavisar jag påståendet att vi inte skulle uppträda aktivt i det internationella förhandlingsarbetet, för det gör vi. Men arbetet är mödosamt och det har hittills gett alldeles för dåliga resultat. Vi tänker emellertid inte ge upp, utan vi tänker fortsätta detta mödosamma pådrivande arbete. Det skulle vara till mycket stor nytta i detta sammanhang, om det gick att få till stånd konkreta nordiska åtaganden. På det sättet skulle vi kunna förbättra situationen i våra egna länder och inom Norden.

Herr talman! När det gäller Östersjöfrågorna är läget bra. Men nu gäller det att liksom höja den politiska ribban i miljöpolitiken. Vi får inte slå oss till ro och hänvisa till att vi nu, omedelbart efter Nordiska rådets session, har satt fart på statssekreterarna. Det är ju faktiskt hög tid att så sker — detta borde för övrigt ha skett tidigare. Beträffande handlingskraften vill jag framhålla att det inte imponerar särskilt mycket att höra att man efter nämnda session har satt fart på statssekreterarna — man kan fråga sig hur det har varit med den här saken tidigare. Det kan ju inte vara så, att regeringen är nöjd med det sätt på vilket arbetet hittills har skötts. Men om man nu snabbar på arbetet, vilket jag anser vara helt nödvändigt, bör detta ske i så pass god tid att även det organ som handlägger dessa frågor kan hinna med hanteringen, dvs. socialoch miljöutskottet. Jag har en känsla av att det väckte ett visst uppseende att Birgitta Dahl mer eller mindre skyllde på ämbetsmännens otillräckliga hantering av frågan. Rent allmänt har man en känsla av att de socialdemokratiska partierna i Norden är på stark reträtt. Men de sitter ju ändå — även om de i och för sig har en ganska svag ställning — medi tre olika regeringar. Man kan fråga sig om det är dessa partier som bromsar upp det här arbetet. Jag har inte fått klart för mig hur det hela förhåller sig. Tycker regeringen att det vore bra om vi fick en minisession, där dessa frågor kunde tas upp? Är ministern beredd att till samordningsminister Mats Hellström framföra kravet på att man borde arbeta i nämnda riktning? Är Birgitta Dahl beredd att se till att erforderligt material finns tillgängligt, och vad har regeringen egentligen för ambitioner på denna punkt? Jag tycker, som sagt, att det är Prot. 1987/88:92
Herr talman! På en punkt är vi ändå överens i den här debatten. Vi är nämligen ense om att resultaten hitintills inte varit tillräckliga. Vidare måste man göra utomordentligt stora ansträngningar för att kunna komma längre i detta arbete. Vi behöver stötta varandra. Det må vara att t.ex. den danska oppositionen då måste köra över sin regering. Det finns ju olika vägar att gå. Inom parentes vill jag tillägga att det inom den danska oppositionen också finns liberala krafter, och det gör ju inte saken sämre. Statsrådet säger att de nationella handlingsplanerna måste vara konkreta om de skall kunna leda någon vart. Det är naturligtvis riktigt. Poängen med det jag sade förut var ju att det inte bara skall vara det här villkoret som skall uppfyllas. Vi kan råka ut för att något land obstruerar, och det måste till varje pris undvikas. Det är ju därför som det behövs extra åtgärder. Det behövs också många extra möten. Jag tror att statsrådet Dahl faktiskt behöver stressa sina kolleger ännu mer än som hittills har varit fallet. Jag vill ändå tacka miljöministern för den komplettering hon gjorde i sitt senaste inlägg. Det är bra att både tempot och temperaturen har höjts i detta sammanhang. Vidare har jag fått den uppfattningen att mötet i augusti kan bli så innehållsrikt att man redan nu kan spekulera i att det är rimligt att ha ett möte i november. Därför tar jag det hittills sagda som ett löfte om att någonting sådant skulle kunna vara möjligt. Även inriktningen i detta sammanhang uppfattade jag som relevant till sitt innehåll. Jag har ingen invändning på den punkten. Till sist bara en allmän synpunkt. Det gäller nordiskt samarbete över huvud taget. Vii rådet har ju en tendens att ibland fatta stora heroiska beslut, som alla kan vara vällovliga. Men sedan är det ganska dåligt ställt med uppföljningen. Jag har en känsla av att ministerrådet sammantaget har ett ansvar i detta avseende. Dessutom kan man registrera att det har förekommit brister genom åren. Jag tror därför att just uppföljningen av fattade beslut blir en av våra viktigaste uppgifter i den nordiska politiken. Det gäller inte minst på miljöområdet, där det är angeläget att man kommer till snabba resultat.
Herr talman! Om jag tillåts recensera vad mina två meddebattörer har sagt, så får jag säga att jag tycker att Elver Jonsson har intagit en betydligt mer konstruktiv attityd i den här diskussionen än Gunnar Björk. Det gör mig litet bekymrad att Gunnar Björk tycker att det är nödvändigt att trampa vatten på det här sättet. Alla som var på Nordiska rådets möte vet att jag klart och tydligt sade att den svenska regeringen och jag själv tycker att det är mycket trist att vi inte kommit längre och att vi borde ha nått mycket bättre resultat. Så fort som Nordiska rådets möte hade avslutats tog jag en rad initiativ för att skynda på arbetet — mer än vad parlamentarikerna krävde när vi hade möte i socialoch miljöutskottet. Då var de nöjda med att vi sade att man 61 skulle kunna få ett förslag till plan färdigt till utskottsmötena i november där de aktivt kunde få delta i arbetet, med inriktning på att vi skulle fatta beslut vid nästa session år 1989. Det arbete som vi nu har satt i gång här hemma i syfte att, som Elver Jonsson sade, stressa våra kolleger om det behövs, siktar till att vi redan till sommaren skall ha ett mycket konkret första utkast klart. Vid det ministermöte som jag nu har föreslagit skall äga rum i augusti skall vi kunna ta ställning till detta så att man om möjligt skall kunna ha en extra session och då ha ett konkret förslag framme. Det råder inget tvivel om att den svenska regeringen tycker att vi borde haft ett sådant här förslag färdigt redan i år och kunnat ta ställning till det. Omedelbart efter Helsingforsmötet fick ämbetsmannakommittén på normalt sätt ett sådant uppdrag. Det var naturligtvis tråkigt att konstatera att det material som förelåg i höstas inte räckte till för den typ av konkreta åtaganden som vi anser vara nödvändiga. Jag är den första att än en gång säga att vi redan borde ha varit färdiga. Nu är arbetet inriktat på att vi så snabbt som möjligt skall få den typ av konkreta handlingsprogram som är nödvändiga för det fortsatta arbetet, med därtill knutna speciella program för olika områden, exempelvis havsföroreningarna. Jag delar Elver Jonssons uppfattning att det behövs en betydande skärpning i det nordiska samarbetet när det gäller konkret handling.
Herr talman! När det gäller Birgitta Dahl som recensent på miljöområdet är jag inte helt imponerad. Vad Birgitta Dahl sade på Nordiska rådets möte uppfattades ändå som att hon kritiserade ämbetsmännen för att man inte hade kommit tillräckligt långt. Det är bra att man nu omedelbart tar itu med frågorna. Det är bara synd att det sker så sent. Om denna debatt har lett till en attitydförändring från regeringens sida så är det bra.
Herr talman! Det är inte någon attitydförändring från den svenska regeringens sida — vi har drivit detta hela tiden. Det var i och med Nordiska rådets möte i år som vi anförtroddes ordförandeskapet i ministerrådet och därmed fick möjlighet att ta ytterligare initiativ, utöver de krav vi rest vid de överläggningar som har hållits under det gångna året. Denna möjlighet har vi utnyttjat omedelbart.
Herr talman! Alf Svensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av att koncessionsnämnden för miljöskydd har meddelat ett beslut beträffande Saabs industrier på Kockumsområdet som Prot. 1987/88:92 inte synes stå i överensstämmelse med de miljöpolitiska mål som regeringens 25 mars 1988 miljöpolitiska proposition innehåller. Det är enligt regeringens mening självklart att de riktlinjer för miljöpoliti Om-Sänbs etablering é För tillstånd till en verksamhet såsom den ifrågavarande bör mycket stränga miljökrav uppställas. Verksamheten är lokaliserad till ett storstadsområde. Det är utomordentligt viktigt att utsläppen från en sådan anläggning nedbringas till en så låg nivå att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. Tiden för överklagande av koncessionsnämndens beslut har ännu inte utgått. Om beslutet överklagas kommer regeringen i vederbörlig ordning att behandla ärendet.